Fru talman! Jag välkomnar en sådan proposition av hela mitt hjärta. Vi är överens om att denna restriktiva praxis har varit mycket svår att förstå för dem som har varit utsatta för den. Jag tycker ändå att detta med sekretessprövningen är ett bevis för att man utifrån riksskatteverkets nivå har utfärdat riktlinjer och anvisningar som tolkas olika ute i Sverige. Även om vi bara har detta konkreta exempel, borde det föranleda en översyn av hur man använder anvisningarna. Vi har naturligtvis olika uppfattningar och olika källor. Jag har fått uppgifter om att det inte är lätt för förföljda kvinnor att ens få en spärrmarkering i registren.
Fru talman! Jag vill bara upprepa att det är svårt eller omöjligt att utifrån ett enstaka fall dra generella slutsatser om hur en viss ordning fungerar i praktiken. Jag har inte någon information i övrigt som tyder på att detta skulle fungera dåligt. Vi följer självfallet praxis också på detta område. Om det skulle visa sig i framtiden att denna ordning fungerar mindre tillfredsställande är vi naturligtvis beredda att se över om man kan förbättra hanteringen. Men i dag finns det ingen grund för sådana påståenden.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig när jag kommer att ge klartecken till gränstullstationsbygget i Hån. Den ambition som regeringen redovisat i sin skrivelse 1990/91:50 den 26 oktober 1990 till riksdagen i fråga om Sveriges förhållande till den västeuropeiska integrationen kan leda till omfattande förändringar vad gäller förutsättningarna bl.a. för tullverksamhetens lokalisering på sikt. Regeringen har, mot denna bakgrund, på regeringssammanträdet den 6 december 1990 beslutat återkalla uppdraget till byggnadsstyrelsen att bygga en ny tullstation i Hån. Regeringen har samtidigt beslutat att uppdra åt byggnadsstyrelsen att i samråd med generaltullstyrelsen snarast vidta de åtgärder som behövs för att på ett tillfredsställande sätt förbättra lokalerna vid tullstationen i Hån, som jag har erfarit är trånga och orationella.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är en chock. Statsrådet drar ned rullgardinen för 26 anställda inom tullverket i Hån. Statsrådet drar ned rullgardinen för en hel kommun. Årjängs kommun är värd ett bättre bemötande än det som regeringen ger i detta beslut. Det är faktiskt ett slag i ansiktet på kommunen. Jag ber att statsrådet och regeringen nu omprövar det här beslutet att återta det tidigare beslutet, som kom så sent som i oktober. Då beslöt regeringen att en ny tullstation skulle byggas vid riksgränsen till milj.kr. fastställdes. Nu har offerterna kommit in. Det visar sig att den kan byggas till en betydligt lägre summa, strax över 30 milj.kr. Personalorganisationerna har i åratal krävt nya lokaler. Dessa lokaler är, det medger ju statsrådet, i eländigt skick. Jag ber statsrådet att komma till Värmland, att ta vara på den inbjudan som Årjängs kommun i dag har givit statsrådet och se det här eländet. Samtidigt får statsrådet se den del av E 18 som löper i en väldig uppförsbacke fram till gränsen. Där står så här års långtradarna härs och tvärs i den oländiga terräng som denna väg utgör. Det skulle samtidigt med tullstationsbygget bli en halv kilometer ny väg, och den nya tullstationen skulle byggas vid den nya vägen. Hur blir det nu? Vill statsrådet Åsbrink tacka ja till denna inbjudan från Årjäng? Jag skall ställa upp med skjuts från Karlstad bussförbindelserna är nämligen dåliga. På den sista sträckan kan vi gå över till terrängfordon.
Fru talman! Göthe Knutson tillhör ett parti som utmärker sig för att vara dels mycket pådrivande när det gäller att utveckla Sveriges relationer med EG, dels i olika sammanhang hävdar, att vi skall göra allt vi kan för att begränsa de offentliga utgifterna och effektivisera den statliga administrationen. Det beslut som regeringen nu har fattat kan ses mot bakgrund av de höjda ambitioner som nu gäller i fråga om Sveriges relationer till EG. Det perspektiv som vi ser framför oss om vi blickar några år framåt, är ett om inte gränslöst Europa så i varje fall ett Europa där de gamla gränserna och de gamla gränskontrollerna mister mycket av sin innebörd. När det skall fattas beslut om investeringar med långsiktig inverkan till betydande belopp måste man självfallet också blicka framåt och göra bedömningar av hur framtiden kan gestalta sig. Regeringen har också ambitionen att begränsa den statliga administrationen med 10 % under en treårsperiod. Det betyder naturligtvis inte att varje enskild myndighet skall utsättas för exakt en 10 procentig besparing. Men det betyder att vi måste vara mycket restriktiva när det gäller att ta på oss nya utgifter, och vi måste begränsa en del gamla utgifter. Utifrån dessa övergripande ambitioner är detta ett naturligt beslut. Men jag vill också understryka att regeringen har gett byggnadsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt genomföra den upprustning som krävs av den befintliga lokalerna så att verksamheten vid tullstationen i Hån kan fungera tillfredsställande under de kommande åren.
Fru talman! Oavsett min partitillhörighet är det den socialdemokratiska regeringen som nu tar tillbaka det beslut om en ny tullstation som den fattade så sent som i oktober. Man har från kommunens sida i många år krävt en ny tullstation, och det har också personalorganisationerna gjort, som jag tidigare nämnde. Yrkesinspektionen har dömt ut de lokaler som finns. Det går faktiskt inte att bättra på dem, utan det måste byggas någonting nytt. Det måste väl då vara mycket förnuftigt, särskilt för en regering som nu vill ha så moderata ambitioner som att också spara och vara effektiv, att bygga tullstationen vid den nya blivande vägsträckningen. Någon gång skall det väl ändå byggas en ny väg den sista biten av E 18 på den svenska sidan. Trafiken är mycket omfattande. 120 000 långtradarekipage per år går på denna väg. Det vore bäst att bygga den precis där som regeringen nyss beslutade.
Fru talman! Om Göthe Knutson vill ställa frågor om vägbyggen på olika platser i landet, går det bra att ställa de frågorna till kommunikationsministern. Jag är övertygad om att han kommer att svara på dem, men detta var inte ämnet för denna fråga. Jag kan inte komma ifrån att man bör ha någon uppfattning om vad tullstationer skall användas till inte bara under det närmaste året, utan på längre sikt, om man skall investera långsiktigt i dem. Jag vet inte om det helt har förbigått Göthe Knutson vad ett svenskt medlemskap i EG kan komma att betyda, särskilt med de ambitioner som EG har att internt avveckla gränshinder och tillåta fri rörlighet av personer, varor osv. mellan olika länder. Om situationen förändrats måste vi vara beredda att också ändra på tidigare beslut. Jag har haft glädjen att besöka Värmland flera gånger. Jag utgår ifrån att jag kommer att göra det fler gånger, kanske inte minst som ett led i den instundande valrörelsen. Jag hoppas att jag kan göra en insats även i dessa delar av landet.
Fru talman! Med anledning av det senast sagda från statsrådet skulle jag vilja rekommendera statsrådet att ta ett annat beslut med sig till Värmland. Att i valrörelsen komma med ett återtaget byggnadsbeslut är nog inte särskilt klokt. Vi vet inte när Norge blir EG-land. Vi vet inte om Norge blir EG-land på den här sidan av år 2000, även om vi nu utgår från att Sverige blir det tämligen snart. Det finns ju ambitioner i Norge. Det var en regering som föll på EG-frågan. Norska LO har invändningar mot EG. Det tar sin tid, och vi får hoppas att Sverige nu snabbt kan komma in i Även om Norge blir ett EG-land på sikt behövs det förmodligen en kontroll med anledning av den narkotikasmuggling över gränsen som pågår. Vi lär även fortsättningsvis få dras med det obehaget. En illegal invandring pågår, och regeringen har givit anslag till speciella passkontrollanter, som nu sitter i en husvagn på grund av bristen på lokaler.
Fru talman! Jag konstaterar bara, som så många gånger tidigare, att det är lätt att föra en allmän retorik om behovet av sparsamhet med statens och skattebetalarnas medel, men när det kommer till konkreta ställningstaganden är det ofta mycket svårare. Det anser jag också att Göthe Knutsons inlägg här ger ett bra exempel på. Detta beslut ligger fast. Det är väl motiverat med hänsyn till den snabba, jag medger detta, förändringsprocess som nu pågår. Vi skall inte investera oss fast i projekt som inte kan få en långsiktig användning. Det är därför som detta är ett riktigt beslut. Nu gäller det att göra det bästa möjliga av situationen, och häri ingår att vi får till stånd en snabb upprustning av den befintliga tullstationen.
Fru talman! Det är här fråga om att åstadkomma ett bygge som åtminstone under de närmaste åren skall rymma 25 befattningshavare, oavsett om man nu skulle besluta om omorganisationen TOR 2. Om det blir fallet skall det finnas kvar en omfattande personal, och den skall rymmas i denna lokal. Det går inte att bygga om dessa baracker! Jag hoppas verkligen att statsrådet kommer till Värmland och denna plats före jul, så att man kan ändra på detta beslut. Det måste bli nya lokaler, och de bygger man inte för de 1 à 2 milj.kr. som generaltulldirektören Ulf Larsson bejakade i går i en radiointervju i Radio Värmland. Det går inte att göra detta inom den ramen, och då blir tullstationen byggd på fel plats. Vi kommer säkert att ställa frågor till kommunikationsministern beträffande vägen. Men man kommer här att kasta bort pengar på fel ställe, om jag får uttrycka det på detta sätt.

Fru talman! Gudrun Norberg har frågat mig om jag avser att tillåta en utvidgning och permanentning av den inhumana jaktformen pilbågsjakt. Svenska bågjägareförbundet har hos naturvårdsverket ansökt om tillstånd att få bedriva jakt med pilbåge. Enligt jaktlagen gäller att viltet vid jakt inte får utsättas för onödigt lidande. Bestämmelsen ger uttryck för den stora betydelse som djurskyddet har vid all jakt och vikten av att djurskyddsintresset tas till vara under jaktens alla moment. Principen om att viltet skall skyddas mot onödigt lidande gäller självfallet också när det bestäms vilka jaktredskap som skall få användas. Därför är det ytterst angeläget att man i Sverige inte inför någon jaktmetod som innebär ett onödigt lidande för de vilda djuren. Enligt jaktlagstiftningen är det statens naturvårdsverk som beslutar om olika jaktmedel. Naturvårdsverket har ännu inte fattat beslut i ärendet.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret, och jag kan tillägga att jag kan förstå om det känns litet underligt att snabbt ändra forum och ämne från de internationella GATT förhandlingarna till riksdagens frågestund och ämnet pilbågsjakt. Här hemma får vi också leva med de nära tingen. I varje fall är det för viltet inte någon bagatell. Jag tyckte mig kunna läsa av statsrådets svar, mellan raderna, att statsrådet inte heller är så förtjust i denna jaktform. Jag har levt bland jägare i hela mitt liv. Själv har jag deltagit något i skytte. Jag tror mig veta vad skadskjutningar vill säga i fysiskt lidande för djuren och i psykiskt illamående för skytten. En snabb och så skonsam avlivning av villebrådet som möjligt är vad varje rättrogen jägare önskar. I varje fall borde det vara så. Rekreationsvärdet i jakt består i vistelsen i naturen, kroppslig motion, sportens gemenskap jägare emellan och spänningen på passet. Däremot tror jag inte att någon anser att just dödsakten är någon höjdpunkt. En utdragen dödsakt är inte någon berikande faktor i jaktutövandet. Jag hyser stor oro för att just utdragna dödsakter blir följden om vi inför jakt med pil och båge. Den skjutskicklighet som krävs besiter ett fåtal personer. Det absoluta kravet på mycket kort skjutavstånd till djuret tror jag att det stora flertalet av skyttarna kommer att bryta emot. Det är inte sagt som något underbetyg till jägarna. Det är en mycket naturlig situation. Det är ytterst svårt att komma ett vildsvin eller en hjort så nära som det behövs för att få ett säkert och snabbt dödande skott med pilbåge. I det läget tycker jag att det är fullständigt bortkastat med en försöksverksamhet om inte syftet är att pilbågsjakt allmänt skall införas i vårt land.
Fru talman! Jag tycker att det inlägg som Gudrun Norberg höll var intressant. Det innehöll många värdefulla synpunkter kring hur jakt kan gå till och riskerna med de olika jaktformerna. Gudrun Norberg har ställt en fråga avseende en myndighet, naturvårdsverket, som beslutar om jaktmedlen. Verket har ännu inte fattat beslut i ämnet. Jag tror att Gudrun Norberg är på det klara med att regeringen inte kan uttala sig i detta speciella fall när myndigheten bereder ärendet och skall fatta beslut där inom kort. Jag kan här redovisa min allmänna principiella inställning. Jag anser att det är ytterst angeläget att man inte inför en jaktmetod i Sverige som innebär ett onödigt lidande för de vilda djuren. Men nu skall detta prövas i det enskilda fallet av naturvårdsverket.
Fru talman! Men det är fråga om en statlig myndighet. Det är klart att regeringen har ett inflytande över vad som kommer att beslutas. Jag vet att frågan har beretts i styrelsen och att en enig styrelse har tillstyrkt men att beslutet inte är fattat av den tjänsteman som skall fatta beslutet. I en PM från statens naturvårdsverk talas det om en utvärdering som skall göras efter dessa tre försöksår. Det finns en stor risk för att utvärderingen blir alldeles för positiv. Det handlar om att välja ut en handfull väl utbildade bågskyttar, som har en stor vana på området och som skall jaga inom ett hägn. Det skall ske under en tid av tre år. De har de största möjligheterna att lyckas bäst. Jag tror inte att resultatet skulle bli så om det skulle göras en generell jakt.
Fru talman! Jag har stor respekt för de synpunkter som förs fram i diskussionen. Jag kan som sagt inte uttala mig i detta enskilda fall, eftersom det är föremål för en beredning inom den myndighet som skall fatta beslutet. När beslutet i ett senare skede kommer till regeringen är det min sak att pröva frågan.
Fru talman! I denna PM talas det också om att det bedrivs sådan jakt i andra länder. Bl.a. har man tittat på detta i USA. Där har det visat sig vara en mycket stor andel skadeskjutningar och att man inte hittar villebråden. Man tror där att det beror på att man inte får jaga med hund. I Sverige får vi naturligtvis ha hund. Jag tycker att det argumentet talar emot pilbågsjakt. Kan ett villebråd springa så långt från skottplatsen att man inte ens kan finna djuret, måste det bli en mycket långsam och plågsam dödsprocess. Den dödsakten tror jag inte att svenska folket ställer upp på.

Fru talman! Ulla Orring har frågat mig om jag kommer att verka för att en stiftelsebildning tillkommer i Röbäcksdalen. Sveriges lantbruksuniversitet, statens lantbrukskemiska laboratorium och statens maskinprovningar begärde förra året att regeringen skulle godkänna bildandet av en forskningsstiftelse i Röbäcksdalen enligt ett förslag som man hade utarbetat. Regeringen avslog framställningen i juli i år. Bakgrunden till regeringens beslut är bl.a. följande, som framgår av årets forskningsproposition som har antagits av riksdagen. Regeringen framhåller att stiftelsen som samarbetsform bör användas endast om någon annan associationsform inte finns att tillgå. För lantbruksuniversitetets del är samarbete kring forskningsfrågor inte ovanligt. Normalt formaliseras det genom ett avtal. Exempel på detta finns inom livsmedelsområdet, i fråga om biomedicin och när det gäller hotade arter. Det finns alltså goda möjligheter till samarbete i annan form som jag anser bör prövas i första hand.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker dock att statsrådet gör det litet för enkelt för sig. Verkligheten är helt annorlunda. Det synes inte bara för mig utan även för dem som är berörda av frågan egendomligt att jordbruksministern vill förhindra ett önskemål om mer rationell verksamhet på Röbäcksdalen. All erfarenhet som berörda enheter har med nuvarande organisationsform, där enheterna är splittrade på olika huvudmän, visar att en stiftelseform skulle öka möjligheterna och på allt sätt förbättra samarbetet med regionala myndigheter, näringsliv och universitet. Det skulle totalt stärka Röbäcksdalen. Vilken myndighet eller organisation orkar att vända sig till 13 olika avdelningar när man sätter i gång ett samarbetsprojekt? Det finns ingen samlad huvudman att arbeta med. Jag tycker att det inte kan kallas ett framsynt resultat och forskningspolitik. Intentionen med stiftelsebildning är inte att bryta sönder nuvarande organisation utan att skapa en tilläggsplattform för samarbete. Vilken samarbetsform anser statsrådet att stiftelsen skall ta till, och vilka principiella åsikter ligger bakom beslutet? De är besvikna på Röbäcksdalen, allra helst som man där har uppvaktat om detta i somras. De fick, som de förstod det hela, ett starkt gehör för sina önskemål.
Fru talman! Tanken att motarbeta ett rationellt utnyttjande av resurserna i Röbäcksdalen och att inte respektera stiftelseformen är en förvisso mycket omstridd fråga. Riksrevisionsverket har på Röbäcksdalens initiativ gått igenom situationen och de problem man anser sig ha där. RRVs bedömning är att man genom avtal, som jag sade i mitt första inlägg, gott och väl kan reglera det önskade samarbetet. Inom lantbruksuniversitetet finns också olika områden som kan väl sammanföras av SLUs styrelse till en enhet, om man så önskar. SLU är det universitet i Sverige som har den största friheten att själv organisera arbetet. Jag tycker att det är bättre att SLU tar det ansvaret och också på ett bra sätt ser till att det blir organisationsformer inom lantbruksuniversitetet som främjar samarbete, snarare än att riksdagen skall ta upp den typen av frågor. Det skulle vara en annan situation om SLU var kringskuret. Men det är man inte alls, tvärtom. Det är en principiell fråga som har tagits upp allmänt i forskningspropositionen. När det gäller just den typen av stiftelser som Ulla Orring önskar framgår det i propositionen att man skall vara restriktiv och att dessa skall användas när ingen annan associationsform finns att tillgå. Det har riksdag och regering också mer konkret med hjälp av den analys som RRV har gjort om frågan om stiftelser i högskolor och universitet kommit fram till. Ett av skälen är att det är viktigt att styrelsens ansvar inte kringskärs utan att det finns en klar ansvarsfördelning, även när det gäller forskning och utbildning. Det finns goda skäl att pröva de andra former som jag nämnde i mitt frågesvar för att få bättre samarbete.
Fru talman! Människorna i Röbäcksdalen delar inte dessa åsikter, som jordbruksministern nu redovisade. I Röbäcksdalen menar man tvärtom att genom att man förhindras att bilda stiftelse går man miste om ett praktiskt samarbete med ett otal organ. Detta gäller olika projekt, där man har haft kontakter med mejerier och andra företag i ortens näringsliv. Men dessa organ kan inte ställa upp då de inte vet vilken huvudman de har att vända sig till. Ett utökat engagemang från lantbrukskooperationens sida skulle utan statligt produktionsstöd underlätta introduktion av nya industrigrödor. En stiftelseform underlättar också verksamhet där finansiering från många skilda källor erfordras. Detta har man nu fått erfara. Jag beklagar att jordbruksministern har denna rigida inställning.
Fru talman! Låt mig i så fall säga, Ulla Orring, att denna rigida inställning så sent som i juni har bekräftats av rikdagen. Det är en princip som omfatta hela fältet. I fallet Röbäcksdalen har RRV funnit att de mål som Ulla Orring och också jag önskar se uppfyllda går bra att tillgodose på annat sätt.
Fru talman! Jag tror ändå att en stiftelseform skulle kunna erbjuda en insyn i verksamheten. Jag kommer inte ifrån att man genom att inte erbjuda en stiftelsebildning lägger en hämsko på verksamheten i Röbäcksdalen, vilket jag djupt beklagar. Det är väldigt viktigt att Röbäcksdalen kan utvecklas, så att man kan upprätthålla kontakten med andra organisationer. Jag tror att denna fråga måste omprövas.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att Sverige skall kunna hysa en lodjursstam som motsvarar landets möjligheter. Allmän jakt efter lodjur får för närvarande bedrivas på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen en kortare tid under våren. Denna jakt är enbart betingad av samernas intresse av att kunna bedriva renskötsel. Lodjuret tillhör en av de arter som kräver särskilt skydd för att bevaras. Därför har man varit restriktiv när det gäller tillstånd till jakt. Lodjursstammen har dock, precis som Annika Åhnberg anger, minskat kraftigt. Detta torde bero på att djuren drabbats av rävskabb. Det går tyvärr inte att vidta några åtgärder mot rävskabben. Skyddet för lodjursstammen måste därför stärkas. Mot denna bakgrund har jag för avsikt att föreslå regeringen att bestämmelserna som medger allmän jakt på lodjur upphävs. Ett upphörande med allmän jakt på lodjur kan komma att medföra negativa konsekvenser för rennäringen. Statlig ersättning betalas dock för bl.a. rovdjursrivna renar.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var ett svar som verkligen gläder mig, eftersom jordbruksministern ämnar föreslå regeringen att denna jakt förbjuds. Det har kanske något samband med att man också i Europarådet diskuterar lodjurets utbredning i Europa. Också där har man för avsikt att föreslå ett åtminstone tioårigt förbud mot jakt. Detta är således mycket glädjande. Jag delar också jordbruksministerns farhåga att detta kan komma att få negativa konsekvenser för rennäringen. Jordbruksministern nämnde att det finns ersättning att få för lodjursrivna renar. I det sammanhanget vill jag fråga om det pågår några diskussioner om förändringar av ersättningssystemet. Jag har fått den uppfattningen att man inom naturvårdsverket diskuterar ett nytt system, där ersättningen baseras på förekomsten av lodjur. Ersättningen blir alltså högre om förekomsten av lodjur i området är stor. Avsikten är att ge ett incitament till utövarna av rennäringen att se mera positivt på förekomsten av lodjur. De inventeringar som hittills har gjorts har i huvudsak skett ovanför odlingsgränsen. Dessa inventeringar tyder på en kraftig tillbakagång, kanske en halvering av antalet lodjur i detta område. I resten av landet är förekomsten av lodjur mycket dåligt inventerad. Det finns ett stort intresse från naturvårdsinriktade föreningar att delta i ett sådant arbete för att vi skall få en bättre uppfattning om den faktiska förekomsten av lodjur.
Fru talman! Först till frågan om den tidsmässiga aspekten på förbudet. Det är riktigt att vi i Sverige först i år har gjort en inventering av lodjursbeståndet och att den har visat på den ganska alarmerande situationen -- vilket ju också Annika Åhnberg påpekat i sin fråga -- där stammens reproducering hotas. Jakten börjar i februari, så det finns gott om tid att vidta dessa arrangemang. Det pågår också inom naturvårdsverket diskussioner om ersättning när det gäller en rad olika djurarter, men det är ingenting som i varje fall nu är föremål för regeringens prövning. Självfallet är det viktigt att finna former för att utöka inventeringarna. Det är då närmast naturvårdsverket som undersöker den saken.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Statsrådet och jag blir nog inte överens om huruvida det svenska konsumentskyddet är bra eller inte. Det skall vi kanske inte heller ägna den här korta frågedebatten åt. Huvudsaken är ju att vi är överens om att de frivilliga konsumentorganisationerna har en betydande roll att spela i den situation vi nu befinner oss i med förändrad livsmedelspolitik, med förändringarna i skattesystemet och med den ökade internationella anpassningen. Detta är naturligtvis en fråga som har många olika aspekter. I en interpellationsdebatt nyligen diskuterades de risker som finns med att kommunala konsumentvägledare försvinner och att kommunerna inte anser sig ha råd att satsa på den här så oerhört viktiga verksamheten. Min fråga rörde alltså de frivilliga konsumentorganisationerna. Vi i vänsterpartiet tycker naturligtvis att det är mycket bra att riksdagen i våras anslog 2 milj.kr. -- ett krav som vi framfört i en motion. Men i dagens läge är dessa pengar helt klart otillräckliga. Det behövs mycket större belopp än så. Eftersom vi i Sverige har att möta den internationella anpassningen kommer mycket av det konsumentpolitiska arbetet att behöva bedrivas internationellt, vilket betyder att de små frivilliga organisationerna har ett behov av att kunna resa, kunna delta i konferenser och att kunna ha ett erfarenhetsutbyte med företrädare för organisationer i andra länder. Det oroar mig att statsrådet inte anser det vara samhällets uppgift att bidra till att finansiera denna verksamhet. Självfallet behöver vi oberoende konsumentorganisationer som skall bedriva sin verksamhet utifrån ett starkt medlemsstöd som tillförsäkrar organisationerna medel. Men vi måste inse att om dessa organisationer skall ha en chans att arbeta i ett internationellt perspektiv behöver de kraftigt ökade resurser. En del av det ansvaret måste nog samhället ta. I debatten har det förts fram ett förslag som jag gärna skulle vilja höra statsrådets uppfattning om, nämligen förslaget att man skulle kunna lägga en avgift på reklam och därmed bidra till finansieringen av konsumentorganisationerna.

Fru talman! Jag vet inte riktigt vilka principer statsrådet syftar på. Numera är det t.ex. allmänt accepterat att när man diskuterar miljöavgifter, betyder det att man lägger en avgift på någon verksamhet som man inte tycker är önskvärd ur miljösynpunkt. Man använder sedan medlen för att befrämja något som man tycker är bra. Jag kan inte inse att det i grunden skulle vara någon skillnad om man lade en avgift på reklamen och därmed kunde ge ökade resurser till konsumentverksamhet. Det är naturligtvis skillnad på olika sorters reklam. Ca 25 miljarder används dock till, vad jag skulle vilja kalla, osaklig varuupplysning och för att vilseleda konsumenterna. Det vore inte orimligt att lägga även en liten avgift på detta för att finansiera konsumenternas egna möjligheter att åstadkomma saklig varuupplysning och skaffa sig bättre information och beredskap för att möta sina motparter.

Fru talman! Det har naturligtvis inte undgått mig att vi har en s.k. skattereform att ta hänsyn till. I vårt parti har vi tyckt att den medför många negativa konsekvenser för de grupper som vi anser oss företräda. Om den dessutom skulle innebära att man inte kan finna möjligheter att i ökad grad finansiera konsumentpolitisk verksamhet för de ideella konsumentorganisationerna, tycker jag att det vore ytterst beklagligt. Jag hoppas ändå att statsrådet och jag skall vara överens om att vi måste försöka hitta något sätt att få en utökad finansiering mot bakgrund av de enormt stora uppgifter som konsumentrörelsen står inför de närmaste åren.

Fru talman! Det är sant att många av konsumentorganisationerna är nya och att många är bräckliga. Det finns emellertid också konsumentorganisationer som har funnits länge och som bl.a. av ekonomiska skäl har haft svårt att bygga ut sin verksamhet. Jag tror inte att samhället skall bygga fast sig i någon sorts stöd till dessa organisationers löpande verksamhet. Jag tror att det är helt riktigt att en förening måste bevisa behovet av sin existens genom att människor ansluter sig till den och visar att de tycker att den behövs. Just under denna period när vi står inför så stora förändringar tror jag att det skulle vara mycket värdefullt för de nya konsumentorganisationerna att genom ett utökat stöd från samhället få uppleva att de respekteras och att man från samhällets sida inser att de har en stor betydelse. 2 milj.kr. är inte ens en droppe i havet i förhållande till de 25 miljarder kronor som gäller reklam och de pengar som dess värre kommer att gälla TV-reklamen.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder i syfte att eliminera vissa förhållanden när det gäller kontrollen av utlänningar som söker svenskt körkort. Enligt Sten Andersson gör svenska körkortsmyndigheter beträffande exempelvis en till Sverige inflyttad dansk medborgare ingen kontroll av om vederbörande i Danmark gjort sig skyldig till trafikbrott och fått sitt danska körkort återkallat. Enligt körkortsförordningen skall länsstyrelsen förordna om personutredning av den som söker körkortstillstånd. Härvid kontrolleras om den sökande finns i rikspolisstyrelsens polisregister. Därutöver får länsstyrelsen föranstalta om ytterligare utredning. Inget hindrar därför att en länsstyrelse inhämtar och beaktar uppgifter från t.ex. danska myndigheter. Någon skyldighet att göra detta finns emellertid inte. Det kan alltså inträffa att någon -- svensk eller utlänning -- får svenskt körkort utan att utomlands begångna trafikbrott har beaktats vid lämplighetsprövningen. Motsvarande situation kan tänkas uppstå om svenskar söker körkort i andra länder. Problemet består till stor del i att ett heltäckande system för informationsutbyte mellan olika länder är komplicerat och resurskrävande. Frågan har disktuerats inom det Nordiska trafiksäkerhetsrådet, men man har funnit att det administrativa arbetet knappast står i proportion till trafiksäkerhetsvinsterna. Även om jag bedömer att problemet inte är av någon stor omfattning tycker jag dock att det är motiverat att frågan tas upp på nytt i det nordiska trafiksäkerhetsarbetet.
Fru talman! Jag tackar för svaret och framför allt för den sista delen av det. Jag förstår att det kan vara svårt att kontrollera vad en person som kommer från ett utomeuropeiskt land har sysslat med när det gäller bilkörning. Inom Norden tycker jag dock att man borde kunna göra kontroller. Det finns i dag ett antal danska medborgare som efter att ha blivit kyrkobokförda i Sverige har tagit svenskt körkort, trots att de kanske för flera år framåt är stoppade när det gäller att köra bil i Danmark. Man skall inte måla den lede på väggen. Man kan dock lätt tänka sig tidningsrubrikerna, utan att deklassera danskarna, om en dansk rattfyllerist kör ihjäl en svensk efter att ha fått ett svenskt körkort, som han inte skulle få lov att ha i Danmark. Än värre är att inte ens om en dansk -- om vi nu skall hålla oss till danskarna -- har blivit fälld i Sverige för ett rattfylleribrott så gör den svenska polisen en kontroll av vad han har sysslat med tidigare i Danmark. Det tycker jag att man skall ta upp när detta skall diskuteras i det nordiska trafiksäkerhetsarbetet.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ansvariga myndigheter bättre kontrollerar att givna regler för flygning i obevakat luftrum följs. Enligt Stina Eliasson blir allmänheten ideligen störd av flygning i obevakat luftrum utan att erforderlig information ges. Som frågeställaren har påpekat återfinns regler om bl.a. minimiflyghöjder i flygtrafikreglerna , som utgivits av luftfartsverket och fastställts av regeringen. Utöver detta finns rekommendationer om högre flyghöjder över vissa storstadsområden, bl.a. Stockholm. Avsteg från dessa regler kan medges av luftfartsverket. Sådana medgivanden om lågflygning över tätbebyggelse lämnas dock endast då samhällsnyttan är stor, t.ex. vid helikopterlyft etc., och aldrig för skol eller privatflygning. Enligt vad jag har fått veta från luftfartsinspektionen, som är övervakande myndighet i dessa frågor, är efterlevnaden av reglerna i stort sett god. Det är emellertid riktigt som frågeställaren påpekar att ballongflygning uppmärksammats på grund av klagomål, särskilt i Stockholmsområdet. Inspektionen har utrett klagomålen, som där så varit påkallat har lett till påföljder för ballongföraren och i ett fall t.o.m. överlämnats till åklagarmyndighet. Som en följd av händelserna har vidare ballongflygarna i Mot denna bakgrund har jag för närvarande ingen anledning att vidta någon åtgärd med anledning av frågan.
Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. Den består egentligen av två delar, och jag tycker att den ena delen har blivit mycket korrekt och riktigt besvarad. Det gäller bl.a. ballongflygningen. Jag tycker att det är mycket positivt att man har kommit fram till att man skall göra något åt ballongflygningen, speciellt över Skansen, som det har framförts klagomål om. Det är möjligt att frågan är litet otydligt skriven när det gäller informationen. Jag frågade nämligen om erforderlig information som skall ges till den allmänhet som ideligen störs av flygning i obevakat luftrum. Av svaret att döma är det som om denna information enbart skulle gälla att flygning skall äga rum. Men jag undrar hur allmänheten skall få reda på hur man skall bära sig åt när man ideligen blir störd och det inte är fråga om helikopteruppstigningar och det inte kan ha med samhällsnyttan att göra. Det är speciellt i vissa områden i Stockholm som man har upplevt det här. Jag har i min fråga pekat på ett exempel, nämligen Skånsta i Österåker. Jag undrar till vem dessa människor skall vända sig, och hur de skall komma till rätta med detta. Jag menar alltså inte bara att de som blir störda skall kunna få reda på om de som flyger helt enkelt leker. Hur skall dessa människor bära sig åt för att få reda på om det är fråga om någon som har tillstånd, och om det inte är så, var skall de anmäla detta?
Fru talman! Som jag antydde i mitt frågesvar är det luftfartsinspektionen som är övervakande myndighet i dessa frågor. Det är naturligt att naturvårdsenheten vid länsstyrelserna har en viktig roll att spela i sammanhanget. Jag har förstått av information som jag har inhämtat med anledning av den här frågan att länsstyrelsen i Stockholm har uppfattningen att situationen successivt har förbättrats. Som också har nämnts har det förekommit störningar av djuren på Skansen. Men dessa störningar har under senare år inte upprepats. Däremot är Skånsta, som nämnts i frågan, inte känt som något stört och känsligt område. Det framgår också av den lista över olämpliga zoner, som jag nämnde i mitt svar, som ballongförarna har upprättat. Den listan uppdateras i och för sig successivt. Om det visar sig att det finns behov kan detta område tas in på listan över olämpliga zoner.
Fru talman! Då har man tydligen en annan uppfattning på länsstyrelsen i Stockholm än folk som har hört av sig till mig. De människor som blir störda är inte ovilliga på något sätt eller anser att människor inte skall få övningsflyga. Men de som är t.ex. tävlingsflygare skall inte öva precis över tättbebyggt område. Från flera håll, och särskilt från Skånsta i Österåker, sägs det att detta tyvärr är vanligt förekommande. Men skall jag ge de människor som blir störda rådet att vända sig till länsstyrelsen. Eller är det kanske enklast att de vänder sig till polisen? Och hur skall de veta vem det är som flyger?

Fru talman! Maud Björnemalm har frågat mig om jag är beredd att av regionalpolitiska skäl medverka till att transportrådet får de 35 milj.kr. som behövs för att säkerställa tågtrafiken på sträckan Gävle-- Avesta/Krylbo--Örebro. Berit Oscarsson har frågat mig om jag är beredd att medverka -- och i så fall på vilket sätt -- till okonventionella lösningar för att bibehålla de för människorna nödvändiga kommunikationerna i Bergslagen. Då frågorna berör samma anslag, dvs. statens köp av interregional persontrafik på järnväg, väljer jag att besvara dem i ett sammanhang. oktober i år. Därefter har regeringen föreslagit, som en del i åtstramningspaketet, att anslaget till tågupphandlingen skall minskas. Beloppsminskningen har nu fastställts till 60 milj.kr. Transportrådet har därför fått i uppdrag att upphandla interregional tågtrafik för budgetåret 1991/92 inom ramen av 558 milj.kr. Regeringens ställningstagande med anledning av denna upphandling kommer att redovisas i budgetpropositionen. Jag är av nämnda skäl inte nu beredd att vidta någon åtgärd med anledning av frågorna om sträckan Gävle--Avesta/Krylbo--Örebro och okonventionella lösningar för bibehållande av kommunikationerna i Bergslagen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, ett svar som oroar mig och som jag inte är nöjd med. Det är orter som har drabbats av strukturrationaliseringar och där man nu arbetar för att utveckla ett differentierat näringsliv, för att utveckla de företag som finns och för att få nya företag att etablera sig. Men vilka företag vill i dag etablera sig på orter där det inte finns någon tågtrafik, och vilka människor vill flytta till en bygd dit tågen har slutat att gå? Transportrådet har också betonat att den här trafiken har regionalpolitisk betydelse och att en trafikneddragning får negativa konsekvenser för Bergslagen. I den regionalpolitiska propositionen skrev industriministern att problemen i de här områdena är av sådan karaktär att de fordrar långsiktiga regionalpolitiska åtgärder. Jag anser att regionalpolitiska åtgärder bl.a. är att behålla och förbättra kommunikationerna. Då kan man inte dra in den tågtrafik som finns i dag. Jag hoppas alltså att statsrådet tar stor hänsyn till de regionalpolitiska skälen när regeringen i budgetpropositionen tar ställning till resultatet av transportrådets förhandling med SJ.
Herr talman! Jag vill också tacka för svaret och samtidigt instämma i de synpunkter som framförts av Maud Björnemalm. Det här är alltså ett område som har drabbats hårt, och de regionalpolitiska satsningarna har varit omfattande, och ytterligare stöd kommer också att bli nödvändigt. Låt mig nämna ett exempel från Skinnskattebergs kommun som ligger i Västmanlands län. Där har över 700 arbetstillfällen försvunnit under 80-talet, och ett femtiotal människor hotas i dag av arbetslöshet. Det här motsvarar hela 31 % av den yrkesverksamma befolkningen inom kommunen. Vi vet alla att kommunikationer har avgörande betydelse för att få arbetstillfällen inom området och de betyder också väldigt mycket för att man skall kunna delta i olika utbildningar. Jag skulle vilja säga att det faktiskt är en förutsättning för att man skall kunna bo kvar. Om nedläggningshotet skulle bli allvar, skulle Björnemalm påpekade. Inom hela regionen skulle man förlora möjligheterna att någorlunda snabbt ta sig till Örebro, Göteborg och övriga Västsverige med tåg. I stället skulle man erbjudas att åka omvägen via Västerås--Ludvika. För t.ex. dagpendlaren till högskolan i Örebro skulle det innebära att studieresorna skulle bli dubbelt så långa, och då är det ju i praktiken omöjligt att åka. Det här är alltså en mycket viktig fråga, och det är viktigt att få en helhetslösning på kommunikationerna inom området. Vi skall också ta vara på de gemensamma resurser som vi har på ett så bra och riktigt sätt som det absolut är möjligt. Det är viktigt för Bergslagen att man får kommunikationer med fasta helhetslösningar vad gäller sträckan Gävle--Örebro. Därför behövs en frist för att göra kommunikationsnätet lönsamt. Får jag då fråga om kommunikationsministern kan vara med och medverka till det?
Herr talman! Det skulle vara väldigt glädjande om jag kunde tillgodose alla de behov som anmäler sig på kommunikationsområdet. Men de är mycket omfattande, inte bara på järnvägstrafikens område utan även i övrigt, inom flyg och vägtrafik också. Men nu diskuterar vi järnvägen. Där sker en upphandling, som jag nämnde, inom ramen för ett anslag i år på 618 miljoner. Vi har av besparingsskäl ansett det nödvändigt att minska subventionerna och bidragen för att få utrymme för satsningarna på infrastrukturen. Då har också det här anslaget drabbats. Av ett pressmeddelande som för några timmar sedan har gått ut från transportrådet om en reviderad förhandling med SJ framgår att man inte längre kan upphandla persontrafik på inlandsbanan, inte heller på den nu aktuella banan Gävle--Avesta/Krylbo--Örebro, och inte heller mellan Kristianstad och Hässleholm. Man får göra vissa indragningar av tåg, alltså en uttunning av trafiken på ett antal andra sträckor, för att rymmas inom den här begränsade ramen. Det är den faktiska ekonomiska situation som vi står i. Men trafik omfattar inte bara järnvägstrafik, utan också landsvägstrafik. Man får se, som Berit Oscarsson betonade, till helhetssituationen. Gävle--Borlänge. Den omfattar ett antal tåg per dag och bekostas inom ramen för de 26 miljoner som köpen uppgår till. Såvitt jag förstår ingår den här trafiken i den nya upphandling som transportrådet gör för nästa år.
Herr talman! Det är riktigt att man köper upp trafik på sträckan Örebro--Borlänge--Gävle. Men jag ser också en risk med det. Försvinner trafiken på sträckan Örebro--Avesta--Gävle finns risken att sträckan Örebro--Hallberg--Mjölby försvinner därför att man drar undan underlaget för denna viktiga förbindelselänk. Det är faktiskt Bergslagens förbindelselänk till Göteborg, Malmö och söderut. Risken är då att även sträckan Örebro--Borlänge försvinner. Det är också en förbindelse söderut. Då står Bergslagen helt utan tågförbindelser. Vi får alltså ett stort område i Mellansverige som på sikt inte kommer att ha några tågförbindelser alls.
Herr talman! Också jag skulle vilja understryka betydelsen av att man ser hela trafiken i ett sammanhang när man skall lösa Bergslagens trafikproblem. Här finns flera intressenter. Dels har man järnvägsnätet med trafik både via Borlänge och via Avesta/Krylbo. Dels har vi de regionala trafikanordnarna, som bör komma med i diskussionen, så att man får en så effektiv vägförbindelse och tågförbindelse som det över huvud taget är möjligt. Därför är det viktigt att man sammanstrålar för att se Bergslagen och hela trafiken i ett helhetsperspektiv.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser verka för att bärighetshöjande åtgärder skall vidtas för järnvägarnas del. Bakgrunden till frågan är de bärighetshöjande åtgärder som för närvarande genomförs på särskilda avsnitt av vårt vägnät. Dessa avsnitt är av särskild betydelse för den tunga trafiken. Åtgärderna bekostas av dem som använder vägarna genom en markant höjning av fordonsskatten för de tyngsta fordonen. Jag har svårt att se att vägtrafiken får en konkurrensfördel genom åtgärder som bekostas via fordonsskatten. Då det gäller järnvägsnätet pågår ett fortlöpande arbete med att förstärka och förbättra de linjer där godstrafiken är av sådan omfattning att det är befogat. Dessa insatser finansieras helt och hållet med medel över statsbudgeten. Med hänvisning till det arbete som pågår inom ramen för banverkets ordinarie verksamhet finner jag inte skäl att vidta några särskilda åtgärder med anledning av frågan.
Herr talman! Upprinnelsen till frågan var en tidigare debatt med statsrådet, där det framgick att bärighetspaketet var tänkt att stärka den svenska exportindustrin genom att ge den konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna i andra länder. Problemet är att det finns konkurrerande transportmedel i många fall. Vi ser att man får svårigheter att konkurrera på järnvägen när vikten går upp på lastbilarna, om man inte kan höja vikten även på järnvägen. Det är ofta så att transporterna begränsas av gamla broar och banvallar som har brister, många gånger punktvis. Därför skulle det behövas ett bärighetspaket för att bibehålla konkurrensneutralitet. Det är naturligtvis så att när fordonskatten höjs ger det inte några konkurrensfördelar för vägtrafiken, självfallet inte. Då vill jag påminna om att kostnadsansvaret för den tunga vägtrafiken inte är till 100 % uppfyllt, vilket det däremot anses vara för järnvägens del enligt de beräkningar som vi hittills har sett. Det är nog litet fel att betrakta det som ett slags avgift som skulle gå till vägarna för att höja bärigheten, utan det är väl att betrakta som vilken skatt som helst. I båda fallen, järnvägen och vägarna, kommer ju självfallet medlen från statsbudgeten. Jag vill ändå fråga statsrådet om det inte vore en god idé att faktiskt ha ett särskilt bärighetshöjande program för järnvägen för att få upp vikten och få effektivare transporter. Det skulle också gynna exportindustrin, inte sant?
Herr talman! Jag skall ärligt erkänna att bärighetsprogrammet bekostas av branschen. Det är inte vilken skatt som helst i övrigt, utan det är genom ett avtal med branschen som bärighetsprogrammet har utarbetats. Någon motsvarande möjlighet finns inte för järnvägen. Vi har inte kunnat hitta någon möjlighet att få en branschstödd särskild insats på järnvägsområdet. Det skulle naturligtvis vara väldigt roligt om man kunde utveckla en sådan modell. Där måste skattemedel tillskjutas, och så sker nu i kraftigt ökad takt. Vi investerar väldigt mycket mer i järnvägar än vad vi har gjort på mycket länge. Största delen av stombanenätet har i dag en tillåten axellast på 22,5 ton. De nya broarna byggs för 25 När banverket nu arbetar inom de vidgade ramar som det har fått för investeringar gör det samhällsekonomiska bedömningar och investerar där behoven är störst, i hög grad med hänsyn till godstrafiken.
Herr talman! Visst var det så att när man accepterade en höjning av fordonsskatten gjorde man det för att få en satsning på bärighetshöjande åtgärder på vägnätet. Det är alldeles klart. Men bärighetsprogrammet bekostas av skattemedel över budgeten. Det är ett faktum som man inte kan förneka. Man bör ändå hålla i minnet att den tunga trafiken sliter så kraftigt på vägarna och i så stor utsträckning bidrar till miljö och andra problem att den samhällsekonomiskt inte täcker sina kostnader fullt ut. Det gör ju att man inte skall se det här som en avgift i alla fall. Bärighetspaketet innebär ju ändå, det måste väl statsrådet erkänna, att konkurrenskraften för järnvägen -- när det gäller att transportera -- har försämrats och att det därför behövs ett motsvarande program där.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ''limousinebilar'', som enbart sysslar med t.ex. körning av passagerare från och till flygplatser till ett i förväg bestämt pris och således inte har behov av taxameter, skall slippa att installera en taxameter till dyr kostnad. När behovsprövningen för taxitrafiken slopades, var en viktig förutsättning att det skapades möjligheter till konkurrens på lika villkor inom branschen. Ett av medlen att uppnå detta var att ställa krav på kvittoskrivande och registrerande taxametrar, något som skulle underlätta redovisningen för taxiägarna och skapa bättre möjligheter till skattekontroll. Enligt de riktlinjer som drogs upp i propositionen skulle dispens från kravet på taxametrar kunna ges om det fanns särskilda skäl. Sålunda bör dispens kunna ges för fordon som endast utför vissa transporter såsom kontrakterade skolskjutsar. Vidare bör dispens kunna ges för s.k. hyrverk, då anledning finns att behålla denna särskilda form av beställningstrafik för vissa kundkategorier som av olika anledningar önskar få transporten utförd utan att det finns en taxameter i fordonet, t.ex. i samband med statsbesök eller liknande händelser eller för de fall företag vill använda hyrbilar för att ersätta eller komplettera s.k. direktionsbilar. Dispens från kravet på taxameter skall i de senare fallen kompletteras med förbud att ta emot beställning annat än från eget beställningskontor och att utrusta fordon som används i trafiken med t.ex. skylt som utvisar att fordonet är ledigt. I avvaktan på en kommande utvärdering av taxireformen anser jag att de principer som drogs upp i samband med att beslut fattades om avreglering av taxitrafiken skall ligga fast. Dispens i enskilt fall från skyldigheten att ha taxameter får medges av den länsstyrelse som har meddelat taxitillståndet. Transportrådet får meddela föreskrifter om undantag från skyldighet att ha taxameter i taxitrafik för vissa slags transporter eller fordon. Trafiksäkerhetsverket får meddela undantag från bl.a. skyldigheten att ha taxameter av viss typ.
Herr talman! Det var ett mycket långt svar, men det var knappt svar på den fråga jag ställde. Här pratar man om statsrådsbesök och skolskjutsar. Men jag frågade om det trots allt stora antal bilar som går i fast trafik mellan Arlanda och Stockholm och mellan Sturup och Malmö, där man beställer limousinen när man köper biljetten till flyget. De flesta av de här bilarna går alltså aldrig som taxi. Min fråga är: Måste dessa bilar, som aldrig används som taxi, tvingas investera 35 000--40 000 kr. i en taxameter som aldrig kommer att användas? Jag förstår, herr talman, att taxi naturligtvis jublar över detta i den heliga konkurrensneutralitetens land.

Herr talman! Jag har valt att redovisa den lagstiftning som riksdagen har ställt sig bakom, och även redovisa vem som har att bedöma i det enskilda fallet om det finns skäl -- mot bakgrund av denna lagstiftning -- att medge dispens. Då kan jag inte stå här och utvidga lagstiftningen när det gäller tolkningar om vilka dispenser som de myndigheter som har till uppgift att fatta beslut, skall besluta om i enskilda fall. Jag vill bara göra den markeringen att det som riksdagen har ställt sig bakom innebär en stor restriktivitet när det gäller undantag för skyldigheten att ha taxameter. Jag har nyligen mött företrädare för Taxinäringen som är mycket angelägna om att man just för att upprätthålla konkurrensneutraliteten -- det tycker jag är ganska viktigt -- bibehåller den restriktivitet som riksdagen har uttalat sig för.
Herr talman! En ägare till en limousin som kör i fast trafik från Arlanda eller Sturup till en adress i Stockholm eller Malmö och som aldrig, aldrig kommer att köra i taxitrafik, skall alltså tvingas investera i en taxameter som bara sitter och rostar och som aldrig används. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att det är förvånansvärt. Är det på det här viset man måste uppnå s.k. konkurrensneutralitet? Då måste det ju i fortsättningen även bli så att man på hyrbilsföretagen tvingas investera i taxametrar som aldrig används för de vanliga hyrbilar som privatpersoner hyr; det är ju också i viss mån en konkurrens till Taxi. Statsrådet säger att han har svarat och att det är lagen som gäller. Jag frågar då igen: Skall de limousiner som jag har aktualiserat, enligt nuvarande lagstiftning förses med en taxameter som aldrig kommer att användas?
Herr talman! Sten Andersson i Malmö försöker göra tolkningar av lagstiftningen och tillämpa den på enskilda fall. Jag går inte i fällan att göra tolkningar och bindande uttalanden omkring enskilda fall. Det måste den myndighet som har ansvaret att bedöma ta ställning till. Det får Sten Andersson finna sig i.

Herr talman! Ja, jag finner mig väl i det; det intresserar mig inte alls. Men jag har svårt att förstå att ett antal limousinägare skall finna sig i att investera i en produkt -- i det här fallet en taxameter -- som de aldrig kommer att använda och som kostar 35 000 kr. Påstå inte att de finner sig i detta. Det är ju trots allt så att statsrådet har en ganska hög position när det gäller ansvaret för den svenska trafikpolitiken och även för taxipolitiken. Jag ställde en rak fråga. Det finns alltså ett stort antal limousinägare som i dag kör utan taxameter. Jag begär att få svar på frågan: Skall de i framtiden tvingas ha en taxameter som de aldrig kommer att använda? Statsrådet bara slingrar sig. Jag tycker faktiskt att det är litet ynkligt.
Herr talman! Det är i och för sig onödigt att fortsätta den här diskussionen, men jag vill ändå för protokollet markera att den som anser att han inte behöver ha taxameter alltså kan söka dispens. Det är angivet genom riksdagen vilka grunder som gäller för detta och vilka myndigheter som skall fatta besluten. Vi skall väl inte, Sten Andersson i Malmö, stå här och tala om vilka enskilda fall detta gäller. Jag tycker faktiskt att Sten Andersson måste respektera den lagstiftning han själv varit med om att stifta.
Herr talman! Detta gäller ju inte herr Svensson i Brunkeberg eller Lars Nilsson i Landskrona, utan det gäller faktiskt en hel verksamhet som i dag drivs i stor omfattning på de stora svenska flygplatserna. Riksdagen har visserligen fattat beslut, men statsrådet skulle väl ändå, utan att bli beskylld för att syssla med ministerstyre, kunna ge en viss vägledning till de människor som i dag lever på limousinverksamhet; så klar borde väl lagstiftningen vara. Jag frågar då i stället så här: Tror statsrådet att de limousinägare som söker dispens och undantag från kravet att ha taxameter kommer att få någon framgång med detta? Finns det en chans att de kommer att slippa göra den här för vanligt folk helt idiotiska investeringen?

Herr talman! Karin Wegestål har frågat mig vilka möjligheter samhället har att kräva besked av handelsfartyg när de fraktar farligt gods genom Maritime Dangerous Goods Code). Samtliga fartyg som transporterar farligt gods måste uppfylla kodens krav om hur lasten skall förpackas, märkas och lastas. Att dessa regler efterlevs kontrolleras genom stickprovskontroller av sjöfartsverkets fartygsinspektörer och sedan några månader tillbaka även av kustbevakningen. Vidare stadgas i Helsingforskonventionen att fartyg som skall angöra hamnar i Östersjön till den aktuella hamnen senast 24 timmar före ankomst måste anmäla om de har farligt gods i lasten. Hamnen i sin tur har skyldighet att informera det lokala brandförsvaret. Jag har tidigare i år besvarat frågan om regeringen är beredd att införa anmälningsplikt på fartyg i Östersjön. Jag kunde då redogöra för det system med frivillig anmälningsplikt som tidigare prövats i Östersjön. Den nödvändiga uppslutningen bakom systemet kunde dock aldrig erhållas varför försöket avslutades. Dessa erfarenheter och det faktum att sjöfarten är internationell till sin natur gör det befogat att understryka vikten av att de krav och regler som vi vill skall gälla för den internationella sjöfarten måste grundas på ett internationellt regelverk. De möjligheter vi har att tillförsäkra oss att transporter med farligt gods sker på ett betryggande sätt är således att arbeta med dessa frågor inom IMO , samt att se till att de regler som finns i bl.a. IMDG-koden och Helsingforskonventionen följs. Det har hittills inte varit aktuellt att kräva en utvidgad anmälningsplikt.
Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Jag är inte riktigt nöjd med det som läggs fram här. Det finns ingen anmälningsplikt, och det beror på gamla bestämmelser som gör att man inte får kräva det. Bestämmelser från 1857 säger att fartyg som passerar genom sundet får inte på något sätt hindras. Öresund är en speciell farled. Den är mycket tätt trafikerad. Det bor mycket människor runt omkring. Det finns stora risker för att det skulle kunna inträffa olyckor. Om det inträffar en olycka t.ex. med en tankbåt med kemikalier som reagerar med luft eller vid eld, skulle det kunna spridas giftmoln som på några få minuter kunde ställa till livsfarliga situationer för människor som bor vid sundet. Det skulle också kunna förgifta vattnet och livet i vattnet. Det finns folkrättsliga regler som säger att sjöfarten i sund mellan fria hav är fri. Som jag sade förut, finns det ingen skyldighet att förhandsanmäla, mer än om fartyget skall angöra svensk hamn, och det är det som Helsingforskonventionen omfattar. I Öresund passerar den mesta trafiken rakt igenom och angör alltså ingen svensk hamn. Jag vet att det har funnits en frivillig överenskommelse mellan Östersjöstater om förhandsanmälan. Jag vet också att den föll 1987, därför att Sovjetunionen inte ställde upp på överenskommelsen. På grund av att det har hänt så mycket positiva saker i Östeuropa, tänkte jag mig möjligheten att man kanske skulle kunna försöka igen och få ett bättre resultat av en sådan överenskommelse.
Herr talman! Det är ju speciella förhållanden i Öresund, som vi ständigt återkommer till, både Karin Wegestål och jag. Sjöfarten i Öresund regleras genom internationella överenskommelser, och det begränsar naturligtvis möjligheten att vidta ensidiga åtgärder. Det är naturligt att uppmärksamma de frågorna i de internationella sammanhang där vi har säte och stämma.

Myhlback, har inrättats för att optimera brand och räddningsresurserna i Öresund. Sjöfartsverket och kustbevakningen har ingått ett avtal, där kustbevakningen ges rätt att på egen hand göra bemanningskontroller och kontroller av farligt gods. Genom att kustbevakningen har ett stort antal personer runt om de svenska kusterna ges då möjlighet att kontrollera transporterna av farligt gods. Jag vill nämna de här insatserna för att markera den vikt vi lägger från svensk sida vid att hålla en hög beredskap mot den typ av olyckor som Karin Wegestål tar upp i sin fråga.
Herr talman! I lördagstidningen läste jag om arbetsgruppen som har tillsats inom sjöfartsverket, och jag är mycket positiv till det initiativet. Man tar där upp just de mål som jag har med min fråga, nämligen förbättrad säkerhet, bättre samarbete och möjlighet att göra snabba insatser. Men jag menar ändå att eftersom den europeiska säkerhetssituationen har ändrats så betydligt, borde Sverige nu kunna ta upp frågan om de föråldrade bestämmelserna. 1857 hade fartygen med sig blodiglar, kamfer och fnöske, helt andra saker än som transporteras i dag. Jag tycker faktiskt att det är dags att titta över det här.

Herr talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig om när regeringen tänker återkomma med förslaget om en infrastrukturfond. I regeringens proposition om vissa näringspolitiska frågor föreslogs att en infrastrukturfond inrättas genom ett engångsanslag på 5 miljarder kronor. Syftet med fonden angavs vara att åstadkomma en snabbare utbyggnad av angelägna infrastrukturinvesteringar inom järnvägs och kollektivtrafikområdena än vad som är möjligt inom ramen för anslagen till vägverket och banverket. miljarder kronor bör anvisas för infrastrukturinvesteringar på trafikområdet i form av ett engångsanslag. I sitt betänkande Härutöver ansåg utskottet att anslaget även bör disponeras för investeringar i vägar som syftar till att förbättra kollektivtrafiken. har regeringen för avsikt att i början av år 1991 redovisa en samlad strategi för hur infrastrukturen skall finansieras.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men det är inte riktigt svar på den fråga som jag har ställt. Frågan om en samlad strategi för hur infrastrukturen skall finansieras är i och för sig viktig och intressant, och den diskuterar jag gärna med kommunikationsministern. Men min fråga gällde infrastrukturfonden, engångsanslaget på 5 miljarder som regeringen har fått riksdagens uppdrag att återkomma om. Bakgrunden är förstås de eftersatta behoven, framför allt när det gäller länsjärnvägarna. Jag tror att man i de flesta län nu har fattat beslut om de s.k. LPA-planerna, dvs. investeringar i vägar, länsjärnvägar och länstrafikanläggningar. Jag tror att jag pratar för fler län än Västerbotten, när jag säger att för att något så när klara de investeringsbehov som finns sätter man sin förhoppning till just det här engångsanslaget och infrastrukturfonden som regeringen har utlovat. Storuman och Hällnäs som klassas som länsjärnväg. I länsstyrelsens plan, som man nu har fattat beslut om, har man skjutit upp investeringen i upprustning av tvärbanan till 1998, trots att man vet att det innebär ett stort hot mot de timmertransporter som i dag går på banan. SJ har nämligen sagt att några godstransporter inte kommer att erbjudas efter 1993, om det inte kommer besked om en snabb upprustning. Att investeringen har skjutits upp i länsstyrelsens plan beror bl.a. på att man har satt sitt hopp till att kunna söka medel ur infrastrukturfonden för en tidigareläggning av investeringarna. Samtidigt har det kommit informationer i massmedia om att regeringen har gjort en satsning på storstädernas kollektivtrafik med 5,5 miljarder kronor. Detta skapar förstås en väldig oro bland många som bor utanför storstadsområdena, som är rädda för att den infrastrukturfond som regeringen tidigare har pratat om nu plötsligt har blivit en storstadstrafikfond. Jag vill fråga Georg Andersson om han kan lova att infrastrukturfonden, som det tidigare var sagt skulle gälla för hela landet, inte har försvunnit i hanteringen.
Herr talman! Jag vill inte gå in på formerna -- det viktiga är ju innehållet. Jag kan försäkra att vi kommer att redovisa en plan för hur vi skall kunna göra väsentliga förstärkningar av infrastrukturen i landet, och detta begränsar sig inte till storstäderna. Men jag kan i dag inte ytterligare redovisa formerna för detta, utan jag måste be om Maggi Mikaelssons tålamod till fram på nyår, när detta kan redovisas i anslutning till de aviserade propositionerna.
Herr talman! Georg Andersson ber att jag skall visa tålamod. Men det är inte mitt tålamod som är problemet utan den osäkerhet som uppgifterna i massmedia har skapat om att regeringen tänker lägga 5,5 miljarder kronor på kollektivtrafiksatsningar i storstadsområdena. Det är faktiskt mer än de 5 miljarder som man tidigare sagt skulle räcka till investeringar i hela Sverige! Jag har här med mig ett tidningsurklipp från Jämtlands län. Detta visar hur upprörd man är där. Man gör den kopplingen, att storstadsområdena ändå ligger långt under de kommunalskatter som inlandet och glesbygden har. Därför borde man nog i första hand tänka sig att en fond för investeringar i kollektivtrafik skulle gå i minst lika hög grad till glesbygdslänen, i stället för att de, som man nu är rädd för, hamnar i storstadsområdena.
Herr talman! Låt mig vädja till Maggi Mikaelsson att inte uppamma motsättningar i den här frågan. Det var av speciella skäl nödvändigt att offentliggöra ramarna för de storstadssatsningar som regeringen planerar, med hänsyn till att här arbetar tre särskilt utsedda storstadsförhandlare, men i den samlade strategi som regeringen kommer att redovisa fram på nyåret blir övriga delar av landet inte lottlösa -- jag försäkrar.
Herr talman! Jag tar Georg Anderssons ord till intäkt för att även glesbygden och resten av landet kommer att få sin beskärda del -- och en rejäl del! De behöver nog sina egna 5 miljarder till investeringar på detta område.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förhindra att 20 kurdiska flyktingar avvisas till sitt hemland Irak under nuvarande förhållanden. Flyktingarna skulle enligt Berith Eriksson på eget initiativ ha rest till Efter kontakt med invandrarverket kan jag konstatera att inte någon person med den bakgrund som beskrivs i frågan har avvisats till Irak.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Invandrarministern talar som om det här är människor som inte finns, men jag har alla deras ärendenummer, så jag vet att det finns akter upplagda på dem hos invandrarverket. Bakgrunden är denna. I augusti 1989 kom en familj bestående av 20 personer på eget initiativ, med hjälp av släktingar i Sverige, till Trelleborg. Familjen kom direkt från flyktingläger i Turkiet via personer omedelbart vid svenska gränsen tillbaka till Tyskland, däribland ett minderårigt barn till de två som fick stanna här i Sverige för att få sin sak prövad. Invandrarverket avslog deras asylansökan. På en fråga från advokaten den 18 augusti till vilket land man ämnade sända det gamla paret svarade man på invandrarverket muntligen: ''Till Irak''. Jag har själv försökt få dessa uppgifter bekräftade. Jag ringde till slussen i Malmö. Efter att ha sökt efter ärendena meddelade man mig att de hade överlämnats till Norrköping. Jag fick namn och telefonnummer vart jag skulle ringa. Jag ringde dit och fick veta att ärendena hade lämnats vidare till regeringen. I förra veckan ringde advokaten och sade att tydligen ingenting av de uppgifter jag har fått stämmer, utan att paret fortfarande finns kvar i utredningsslussen i Malmö. Jag vill först fråga: Är det möjligt, mot bakgrund av att vi själva har arbetat för att få ut svenska medborgare ur landet, att tänka sig att vi skulle sända tillbaka människor till Irak?
Herr talman! Jag hoppas att det nu en gång för alla framgår hur omöjligt det är att diskutera enskilda ärenden i den här talarstolen. Jag har inhämtat de uppgifter som jag ger i mitt svar från invandrarverket. Det är inte så, kan jag påstå, att några irakiska medborgare som är kurder i dag skickas tillbaka till Irak.
Herr talman! Min fråga ställdes inte utifrån det här enskilda ärendet, utan jag frågade om det är möjligt att människor skickas tillbaka till Irak. Hur länge skall de flyktingar som finns här i Sverige egentligen vänta på att förhållandena kanske blir annorlunda i Irak? Det sägs ju att man utgår från varje enskilt fall och gör noggranna undersökningar, men när det gäller de här människorna, som kommer från flyktingläger dit de flytt undan Saddam Husseins gasbombningar, vore det också från den synpunkten helt otänkbart att sända dem tillbaka. Sedan har vi de 18 som sitter i Tyskland och som inte har sökt politisk asyl där eftersom de har släkt och föräldrar i Sverige. Där handlar det väl om att vi har brutit mot punkt 4 i utlänningslagen, som stadgar vad som gäller för transitland? Dessa människor har kunnat visat med sina biljetter att de inte har uppehållit sig i Tyskland utan att Tyskland har varit transitland.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig hur jag avser att garantera skydd för de asylsökande som hotas av förföljelse inkl. fängelsestraff och tortyr i hemlandet på grund av sin homosexuella läggning. I sin fråga hänvisar Maria Leissner till att homosexuella tidigare garanterats visst skydd i Detta är fel.

Stockholms Central den 22 november framkom många obesvarade frågor, som både svenskar och Vilken garanti finns för denna grupp att de vid återvändandet ej utsätts för repressalier av olika slag?
Herr talman! Under senare tid har stor uppmärksamhet riktats mot de asylsökande bulgarien-turkarna. Anna Horn af Rantzien har frågat mig vilken garanti det finns för att de vid återvändandet inte utsätts för repressalier av olika slag. Maria Leissner har frågat om jag avser att skaffa försäkringar hos bulgariska myndigheter om att de inte kommer att diskrimineras vid hemkomsten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den s.k. bulgariseringskampanjen under den förra bulgariska regimen var brutal och föranledde också att en del bulgarer med turkiskt ursprung fick asyl i Sverige. Sedan regimen fallit, har utvecklingen i Bulgarien gått mot en demokratisering. Regeringen har erkänt existensen av de etniska motsättningarna och har tagit avstånd från den tidigare assimileringspolitiken. I december 1989 återinfördes de konstitutionella rättigheterna för den turkiskspråkiga gruppen i landet. Den händelseutveckling som senare ägt rum har fortsatt i samma riktning. I våras hölls allmänna val, och företrädare för den turkiska minoriteten valdes in i parlamentet. utgör med sina 23 mandat det tredje största blocket i parlamentet. MRF hade nu i november en stor framgång genom att en överväldigande majoritet i parlamentet antog förändringar i den bulgariska namnlagen. Förändringarna innebär att de etniska turkarna nu genom ett enkelt förfarande kan få tillbaka sina turkiska namn. Självklart kan inte århundradens motsättningar mellan etniska grupper lösas i ett slag. Därför kan jag naturligtvis inte lämna några garantier för att inte någon form av diskriminering kan förekomma. Detta kan dock knappast utgöra skäl för asyl i
Herr talman! Vi var några stycken nere på Centralen och lyssnade till de bulgarien-turkar som hade gått lång väg till fots för att försöka göra sina röster hörda. Vad som mest upprör i det här sammanhanget tycker jag är retroaktiviteten när det gäller tolkningen av lagen -- att se hur människor som har börjat rota sig i Sverige rycks upp när de tror sig vara trygga och sedan skickas tillbaka. Påståendena om att förhållandena har förbättrats i Bulgarien är tydligen inte helt säkra. Det påstås i en tidningsartikel att förhållandena inte är särskilt mycket bättre. Den bulgariska säkerhetspolisen förföljer fortfarande bulgarien-turkarna. Det råder ekonomisk kris och matbrist. Den barnpraxis som tidigare fanns har tydligen försvunnit. Varför så har skett kanske jag kan få besked om av statsrådet Lööw. Tidigare har bulgarien-turkarna automatiskt fått asyl i Sverige. Man har då hänvisat till trakasserier, förbud mot att använda det turkiska språket osv. Statsrådet säger att detta har upphört, men det är tydligen inte helt säkert. I dagens tidning finns en artikel där det talas om att man i Väröbacka har anmält svenska staten för Europadomstolen. I den finns ett pilotfall som gäller en man med hustru och två barn. Man undrar om utvisningsbeslutet inte kunde vänta åtminstone tills utslaget från Europadomstolen har kommit.
Herr talman! I ett år har jag debatterat frågan om förhållandena i Bulgarien och för den turkiska minoriteten i landet. Det finns inte och har aldrig funnits någon automatisk regelmässig asylrätt för någon flyktinggrupp. Vi har åtagit oss att enligt internationella regler pröva varje ärende individuellt. Det har vi gjort också i de 5 000 Jag kunde på ett mycket tidigt stadium ge ett besked som kanske var mer generellt än till någon annan grupp. Redan i början av året talade vi om att man inte kunde påräkna asyl i Sverige, om man inte hade någon annan form av förföljelse eller diskriminering att anföra än den som var förknippad med den assimileringskampanj som nu har upphört. Den nya bulgariska regimen hade i själva verket sagt att man inte kunde acceptera en sådan behandling av en minoritet om man skall kunna tala om att man är på väg mot demokrati. Jag tror inte att någon av dessa familjer har kunnat rota sig eller få några förväntningar om beviljad asyl på de grunderna. Sedan är det en annan sak att man har utnyttjat den möjlighet som alla har till individuell prövning, att överklaga och dra ärendena igenom hela processen. Det har självfallet tagit tid, men vi börjar nu komma ifatt med dessa beslut.

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att undvika en, som han uttrycker det, fortsatt ryckighet och oförutsägbarhet i tillämpningen av utlänningslagstiftningen. Bakgrunden till frågan är regeringens beslut om förändring av barnpraxis, dvs. förändringar av den förenklade prövning som sedan maj 1989 skett för de asylsökande barnfamiljer som fått vänta på slutligt beslut i över ett år. Sedan september i år gäller denna schablonregel endast i första instans, dvs. hos invandrarverket. Eftersom regeringens bedömningar normalt inte avviker från invandrarverkets då det gäller åberopade asylskäl, får en asylsökande ett mycket klart besked i och med invandrarverkets beslut. Jan-Olof Ragnarsson antar i sin fråga att ändringen i barnpraxis är orsakad av att nu så många ännu ej avgjorda ärenden som gäller asylsökande bulgarien-turkar närmar sig ettårsgränsen. Visst är det många asylsökande barnfamiljer som är bulgarien-turkar och som ännu inte fått besked från invandrarverket, men vi har faktiskt även asylsökande barnfamiljer från andra delar av världen. Och ändringen i barnpraxis gäller alla asylsökande barnfamiljer. Jag anmälde redan i våras vid en frågestund här i kammaren att en förändring av barnpraxis skulle bli nödvändig under hösten. Anledningen till detta är att vi redan då såg att regeln skulle komma att bli orättvis beroende på den stora mängd av ärenden som under hösten skulle närma sig en handläggningstid om ett år. Regeln har kommit att resultera i att barnfamiljer som kommit samtidigt och med så gott som identiska skäl fick helt olika beslut enbart beroende på att utredningstiden varierat. Vår flyktingpolitik måste syfta till att ge fristad åt de människor som är flyktingar och behöver skydd eller har ett särskilt starkt skyddsbehov.
Herr talman! Jag delar invandrarministerns bedömning som redovisa i sista stycket, att vår flyktingpolitik måste syfta till att ge en fristad åt de människor som är flyktingar och behöver skydd. På den punkten är invandrarministern och jag helt överens. decemberbeslut från 1989 var den retroaktiva tillämpningen. Trots den hårda kritiken har regeringen i höst fattat ett nytt beslut som skall få retroaktiv tillämpning. Den s.k. barnpraxisen innebär att barnfamiljer som har väntat på slutgiltigt beslut i minst ett år i normala fall har fått uppehållstillstånd. Nu har tillämpningen ändrats så att ettårsgränsen gäller fram till invandrarverkets beslut. Anledningen är densamma som jag har tagit upp i frågan -- de många ärenden gällande turkbulgariska barnfamiljer som ligger hos regeringen och som är äldre än ett år. I dessa ärenden skulle man alltså ha fattat positiva beslut om den tidigare praxisen hade tillämpats. Nu kommer i stället de flest turkbulgarerna att avvisas. Jag vill understryka att det ur rättssäkerhetssynpunkt såväl som humanitär synpunkt är oacceptabelt med detta godtycke och denna oförutsägbarhet i lagtillämpningen. Jag tycker också att åtgärderna rimmar dåligt med de åtaganden vi har gjort i enlighet med FNs barnkonvention om att man alltid skall låta barnets bästa sättas i främsta rummet.
Herr talman! Barnens bästa måste väl i detta fall, såsom i alla andra asylärenden, vara att förkorta väntetiderna så mycket som möjligt. Det är väl inte eftersträvansvärt i sig att vi får väntetider på över ett år, så att barnpraxis måste inträda. I själva verket är det som Jan-Olof Ragnarsson kallar för ryckighet och oförutsägbarhet i sin fråga ett resultat av att verkligheten är litet ryckig och oförutsägbar när det gäller den här verksamheten. Det inträffar t.ex. sådana saker som att det kommer ett fördubblat antal asylsökande under en höst. Men jag vill understryka att det är också tack vare att vi möter detta med anpassning och flexibilitet -- trots de stora påfrestningarna som vi hade i asylmottagandet förra hösten -- som det ändå har varit möjligt att klara av mottagningen, även om det många gånger har fått ske med provisoriska lösningar. Dessutom har ju regeringen nu förstärkt resurserna för polisen, invandrarverket och departementet för att pressa ned väntetiderna. Detta kan man ju kalla ryckighet. Men det är kanske bra att vi har en regering som tar ett ryck ibland när det gäller de här frågorna. Det absolut viktigaste måste ju vara att pressa ned väntetiderna, så att ett års väntetid kommer att höra till undantagen för en barnfamilj. Jag har åtskilliga gånger i frågestunder och i interpellationsdebatter rett ut både retroaktiviteten och varför den barnpraxis som vi hade blev så orimlig. Den blev så orättvis att vi fick lov att flytta den till första instans. Jag får kanske be Jan-Olof Ragnarsson att gå tillbaka till protokollen. Jag tycker inte att det finns någon anledning att upprepa det en gång till här.
Herr talman! Invandrarministern och jag hade en interpellationsdebatt om handläggningstider, och jag lovar att vi i vänsterpartiet skall göra allt för att vara konstruktiva i debatten när det gäller att få ned väntetiderna för asylsökande. Jag hoppas och tror att vi drar åt samma håll när det gäller dessa saker. Det är positivt att man har gjort omfördelningar så att man har fått 62 milj.kr. extra för att korta ned handläggningstiden. På den punkten är invandrarministern och jag överens.
Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att underlätta för balter att få visum till Sverige. Svaret på frågan är ja. Det pågår ständigt ett arbete mellan regeringskansliet, våra beskickningar utomlands och invandrarverket för att rationalisera viseringsärendena och förkorta handläggningstiderna. Vi försöker på olika sätt genomföra detta, t.ex. genom datorisering och personalförstärkning. Vid en interpellationsdebatt här i kammren den 26 oktober redogjorde jag för hur kraftigt viseringsärendena ökat hos våra utlandsmyndigheter de senaste åren -- från drygt 145 000 år 1987 till närmare 236 000 förra året. Till denna ökning bidrar inte minst ansökningar från de baltiska staterna. Tallinn, och under första verksamhetsåret där har hittills utfärdats omkring 15 000 viseringar till Sverige. I maj 1990 öppnades ett avdelningskontor i Riga, och man uppskattar att omkring 10 000 viseringar kommer att utfärdas under första året. Eftersom diskussionerna med litauerna inte är avslutade, är litauiska medborgare tills vidare hänvisade till avdelningskontoret i Riga. Balternas intresse av att resa till Sverige är mycket glädjande, och jag delar Gunnar Hökmarks mening att kontakter, kunskaper och överföring av knowhow över gränserna utvecklar samhörighetskänslan mellan Öst och Västeuropa. På sikt vill vi naturligtvis avskaffa visumkravet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka Maj-Lis Lööw för svaret på min fråga. Jag tycker att det är bra att statsrådet så klart säger ifrån att man avser att vidta åtgärder för att underlätta för balter att få visum till Sverige. Jag vill bara påpeka att frågan om visering för balter inte bara är en fråga om en administrativ åtgärdskalender, utan det är också en utrikespolitisk fråga. Den har att göra med vår vilja att underlätta för de baltiska medborgarna att på olika sätt knyta kontakter i Sverige. I den bemärkelsen är det alldeles utmärkt att vi nu har fått till stånd fungerande avdelningskontor i Tallinn och Riga. Det betyder väldigt mycket. Men det är inte bara en fråga om den administrativa behandlingen, utan även om de olika krav som man ställer för visering. Det flyter relativt lätt i dag när det gäller yrkesmässiga kontakter, men när det gäller de balter som av personliga skäl vill kunna besöka Sverige och som inte har klara knytningar, t.ex. familjeband, är det betydligt svårare. Jag skulle vilja uppmana statsrådet att se över vad man kan göra för att underlätta denna typ av mer informellt utbyte, möjligheterna att komma och resa i Sverige. Det är möjligt att man kan använda sig av ett samarbete med de baltiska organisationerna i Sverige. Det är möjligt att man skulle kunna använda sig av en visering vid gränsen. Jag tycker att det är alldeles utomordentligt att Maj-Lis Lööw påpekar att man på sikt bör försöka avskaffa visumkravet. Jag avser att försöka följa denna fråga för att se att statsrådet gör vad hon kan. Detta är en viktig angelägenhet för oss i Sverige.
Herr talman! Vi tycks vara så överens att det skulle vara överflödigt att ta en replik på detta. Jag vill bara, för säkerhets skull, påpeka att jag inte tror att alla förenklingar och förbättringar ännu är genomförda. Vi fortsätter med en översyn och försöker hitta ytterligare förenklingar. Dessutom kan jag rekommendera Gunnar Hökmark att ta kontakt med sin representant i invandrarverkets styrelse.

Herr talman! Det är jag inte alls främmande för. Det händer faktiskt att vi talar med varandra över huvud taget i den moderata riksdagsgruppen. Den här frågan ställer jag däremot till statsrådet, och jag förväntar mig därför åtgärder från statsrådet. Detta har ju utlovats här, och det blir därför lätt att följa upp. Tack!

Herr talman! Det är ett historiskt steg mot integrering i EG och Europa som vi tar i dag. Det skapar helt nya möjligheter på många områden där vi förut såg svårigheter. De övergripande aspekterna har analyserats noga redan under den tidigare debatten före frågestunden. Jag vill belysa en aspekt av EG-samarbetet som ännu inte har berörts. EGs Europa är ett regionernas Europa snarare än nationalstaternas. Östersjön är visserligen formellt ett internationellt hav. Men med Sverige inne i EG och med ett förenat Tyskland inne i samma EG, blir detta hav av stort intresse i framtiden. Om de baltiska länderna får sin frihet, kommer trenden alltmer markant att gå mot ett hav med ett rikligt varierat handels och turistutbyte. En sådan utveckling är angelägen, och den kan göra regionen runt södra Östersjön till en viktig tillväxtzon. EG-medlemmen Tyskland har nu kraftfulla universitet i Hamburg, Kiel, Rostock, Stralsund och Greifswald. Hamburg kommer att återfå sitt uppland och åter bli utförselhamn för hela Tyskland är omfattande. Danmark är ju ockå EG-medlem. Det torde vara alldeles tydligt att danskarna kommer att söka ett samarbete med Nordtyskland, och att ett s.k. Hansasamarbete kommer att skapa en mycket stark tillväxtzon i de norra delarna av det nuvarande EG. Det är därför angeläget att Sydsverige kan hänga med i den utvecklingen och bli en del av den tillväxtzon som kommer att uppstå med eller utan vår medverkan.

Det har varit bekymmersamt för oss i södra Sverige att stå utanför EG och bara säga att vi vill förhandla oss till alla fördelar och inga nackdelar, och vi vill inte låsa upp oss. Våra partner inom EG är européer. De tror på Europa och vill något med Europa, och de ogillar vår skeptiska ö-folksinställning. De är sina vänners vänner, och dit kommer vi i allt större utsträckning att räknas efter det beslut som riksdagen kommer att fatta i dag eller i morgon, och detta är viktigt för framtiden. Detta beslut är viktigt för hela landet, men det är alldeles speciellt viktigt för Sydsverige. Blir Hansaregionen och Stockholmsregionen stark, är det ett stöd för hela Östersjöregionen -- även för östsidan, och det behövs. Låt mig också understryka att ett EG-medlemskap i någon mån påverkar vår suveränitet, även om den är begränsad för ett litet exportberoende land som Sverige. Men det kommer att öka vår identitet som svenskar, det visar alla erfarenheter som man fått under åren i de länder som är medlemmar i EG.

Herr talman! Debatten om Sverige och EG börjar nu äntligen ta fart. Länge har vi bedövats av missledande analogier som t.ex. Sverige i form av en flaggprydd pojke som stannar i växten, när det inte har varit fråga om vargar som ylat övergivet på tundran. Intresset för EG har varit ljumt hos allmänheten. En vag, känslomässig baserad, positiv inställning har uppammats. Det handlar om längtan efter att få vara med i gemenskapen och inte bli utestängd, och allting skall ju bli billigare. Det påstås på minst sagt lösa grunder att det skall bli billigare att bo i ett land med världens högsta bostadsstandard. Restauranger har döpt om sina Är det någon som tror att maten blir billigare när miljöförstöringen rent fysiskt leder till en brist på mat i världen eller om vi är tvingade att importera vår mat, eftersom vårt jordbruk lagts ned? Herr talman! Jag vill först säga något om regeringens information. Den officiella EG informationen har tassat försiktigt. Inga svårigheter har rapporterats hörbart. Hemligstämpeln har vilat tungt över varje dokument som skulle kunna väcka intresse. Ännu en falsk analogi är: Förhandlingar pågår, och då tiger man. En rad tysta, förtroendeingivande löneförhandlare träder fram för vår inre syn. Anita Gradin säger rätt ut i Kommunaktuellt att EG-EFTA-förhandlngarna är som en vanlig löneförhandling. Men hur skulle det kunna vara så? Här gäller det att bygga upp ett förtroendefullt samarbete med andra länder, inte att slåss om ett begränsat ekonomiskt utrymme. Det är fråga om ömsesidig nytta, och då finns det ingen anledning att tiga med viktiga förbehåll i förhandlingarna. Riksdagen har tydligt markerat de villkor som skall gälla för EG-förhandlingarna, t.ex. för miljön, hälsan och självbestämmandet. Med vilken rätt hemligstämplar regeringen information om hur EG-reglerna gör riksdagens förbehåll omöjliga? Det är svårt att värja sig för misstanken att hemlighetsmakeriet är till för att inte ''oroa folk'' och att förhindra att människor får klart för sig vad som är på gång. Jag anser att vi är tack skyldiga Per Gahrton för hans arbete att ta fram information om Nu ger riksdagen regeringen klarsignal att under vissa förutsättningar inlämna Sveriges ansökan om medlemskap i EG. Rimligtvis måste intresset nu vakna för denna den största frågan sedan Gustav Vasa gjorde Sverige till en nation. Massmedia börjar nu ställa frågor. Om vi blir medlemmar upphör Sverige att existera som suverän stat. Det är inte bara fråga om några smärre inskränkningar i vår självbestämmanderätt. Vi skulle antagligen få mindre självständighet än en delstat i USA. Lagarna skulle inte längre stiftas i Sverige, utan på kontinenten av personer som svenska folket inte kan avsätta i allmänna val. Det sägs också att lagtraditionerna på kontintenten skiljer sig avsevärt från våra. valuta och en centralbank i Europa, har vi inga möjligheter att föra en egen ekonomisk politik som t.ex. prioriterar miljö, arbete åt alla och regional utveckling framför inflationsbekämpning. Men det är oerhört viktigt att påpeka att en medlemskapsansökan inte är detsamma som medlemskap. I så fall var det lika historiskt när vi på 60-talet lämnade in en öppen ansökan till EG för att få frågan om medlemskap belyst. Det var då vi fick det utmärkt fungerande frihandelsavtalet i stället, där tvister avgörs utan överstatlighet. Vi har tid att sätta oss in i vad ett EG-medlemskap betyder och vilka alternativ som finns, t.ex. ett utökat ekonomiskt samarbete i Norden, i samarbete med resten av Europa och världen. Det kan vara ett samarbete mellan självständiga länder. Tidigast efter valet 1994 är det rimligen möjligt för Sverige att bli medlem i EG. Riksdagen skall i så fall dessförinnan ha godkänt ett avtal om medlemskap. Inför valet 1994 vet vi alltså klart var vi står. Eftersom det är fråga om grundlagsändring kan en tredjedel av riksdagens ledamöter bestämma att det slutgiltiga beslutet skall överlämnas till folket i en beslutande folkomröstning. Det vore rimligt att en riksdag som tänker avskaffa sig själv lät sina uppdragsgivare, folket, avgöra om det är detta man önskar! Herr talman! På s. 64 i betänkande nr 8 förutsätter utrikesutskottet att regeringen kommer att ordna ytterligare informationsinsatser i syfte att främja en allsidig belysning av och diskussion om Sveriges Europasamarbete. Detta är synnerligen angeläget. Vi behöver en allsidig genomlysningskampanj. Det är givetvis inte utskottets mening att det är regeringen som skall utöka sin informationsverksamhet. Den sköter regeringen förhållandevis alldeles utmärkt. Meningen är att man skall få pengar till olika frivilligorganisationer. Det finns en modell att följa. Efter riksdagsbeslutet 1973 att ompröva kärnkraftsutbyggnaden, bekostade samhället en allsidig upplysningsverksamhet. Studieförbunden och alternativrörelserna fick särskilda statliga medel för energiinformation. Rådslag om energin hölls av många partier och andra folkrörelser. Vi utgår ifrån att statsstödet till informationsverksamheten inför ett eventuellt EG medlemskap läggs upp på liknande sätt. Vi har fått vissa försäkringar från statsrådet tidigare i dag att hon planerar att komma med ett förslag. Detta är ett självklart krav i en demokrati. En centralt framställd information kan inte anses vara allsidig. Herr talman! Vilka är nu de väsentliga uppgifterna? Nu är det dags att Sverige bestämmer sig för vart vi vill komma och inträngande studerar hur vi bäst tar oss dit. Som jag ser det står människosläktet nu inför två helt avgörande uppgifter. Det handlar om vårt förhållande till skapelsen och till varandra, dvs. ekohumanismen. Låt mig först nämna ekologin. Eftersom människan håller på att förstöra grunden för livet på jorden borde det vara självklart att vi skall ändra vårt sätt att producera och leva. Det är dåraktigt att skada naturens produktionsförmåga och att slarvigt förskingra livsbetingelserna som naturen byggt upp under årmiljoner. Vi måste finna metoder att registrera resurstillväxt i egentlig mening. BNP måttet är vilseledande. All mänsklig verksamhet måste inordnas i ekologiska sammanhang och i naturens eget kretslopp. Denna grundsyn har funnits med i centerns partiprogram sedan 1970. Allt avfall är ett tecken på felaktiga system. Det linjära tänkandet måste ersättas av ett cirkulärt. Är EG inställt på detta? Strukturomvandlingen till det ekologiskt genomtänkta samhället skapar inspirerande arbetsuppgifter över hela landet, eftersom naturresurserna bör tas till vara överallt. Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande i denna utveckling, om makthavarna inom industri, finans och myndigheter ändrar inställning och om regering och riksdag låter sig influeras av kunniga människor med en ansvarsfull helhetssyn snarare än av närsynta ekonomer och fastlåsta partsintressenter. Herr talman! Det gäller också global solidaritet. Överallt på jorden förtrycks kvinnorna. De arbetar mer än männen för familjens uppehälle, men deras arbete räknas inte ens i den styrande statistiken, och de får inte vara med och bestämma på egna villkor. Det är livsfarligt att inte göra något åt orättvisorna i världen! En växande majoritet sugs ut och förtrycks av ekonomiska makthavare, med en förkrympt verklighetsbild som inte märker hur deras verksamhet tvingar kvinnor att slita ihjäl sig för att försörja sin familj och som inte ser att det är deras ekonomiska tänkande som gör att barn och natur dör. Aldrig i världshistorien har den dominerande kulturen varit så fast i ett snävt ekonomistiskt tänkande som vår, så beslutsamt dyrkande Mammon. Det är ingen naturlag. Det är ett moraliskt ställningstagande. Vi borde minnas vår historia. De fattigas förnedring och orättvisorna mot de många hårt arbetande människorna gjorde arbetar och bonderörelsernas krav på ett nytt samhälle moraliskt berättigat. Det gav en väldig kraft. Nu gäller det världens miljarder fattiga. De kommer att sluta sig samman för sin rättvisa del av jordens resurser. På vems sida står vi? Sverige har namn om sig i u-länderna att solidarisera sig med de förtryckta och de fattiga. Gäller det fortfarande, eller accepterar vi numera de ekonomiska krafternas överhöghet? Var står EG? Ekohumanismen är centerpartiets ideologi. Hur arbetar vi effektivast för att förverkliga de viktigaste målen? Jag kommer att se frågan om EG medlemskap för Sverige i det ljuset.

Herr talman! Det var ett förvånande anförande med tanke på att Birgitta Hambraeus inte representerar reservanterna mot att det lämnas in en ansökan till EG. Visst kan man säga att Sveriges bostadsstandard är hög om man räknar i sådana termer som längden på hatthyllorna, som är reglerade, anordningarna för upptagetmarkeringarna på toalettdörrarna, som är reglerade, fönsterytan i förhållande till golvytan osv. Men bostadsytan i våra lägenheter är jämfört med EG ganska liten. Där kan vi sannerligen inte skryta. Den svenska välfärden är visserligen väl utvecklad, men den är också väl utvecklad i Europa. I förrätt, varmrätt och dessert. När hade vi det senast i svenska skolor? I Tyskland är läkarbesöken och glasögonen gratis. Vill Birgitta Hambraeus vara med om att lämna in en ansökan bara för nöjet att få säga nej när det verkligen kommer till kritan? Vad vill egentligen centern? Jag försökte få ett grepp om det när partiledaren talade här. Men det var alldeles omöjligt, och det blir inte klarare nu. Birgitta Hambraeus frågade vidare om riksdagen skall avskaffa sig själv. Då är sannerligen Birgitta Hambraeus dåligt informerad. Visst kommer suveräniteten att i någon mån att begränsas. Det är den redan i dag eftersom Sverige är ett exportland. Tror Birgitta Hambraeus själv på att ett EG medlemskap innebär att Sveriges riksdag stängs?
Herr talman! Kanske är det symptomatiskt att moderaternas representant endast tar upp de materiella aspekterna. Vi kanske kan få det ännu bättre i EG. Jag anser att det viktigaste nu är att vi ställer om vårt sätt att leva så att vi kan rätta in oss efter naturens lagar och efter en global solidaritet. Det var det jag försökte säga i mitt anförande. Jag kommer att studera om ett medlemskap i EG underlättar för oss att arbeta för det som jag anser vara det absoluta centrala målet för vår överlevnad. Jag tycker att det är mycket bra att en ansökan lämnas in nu. Det är det enda sättet för oss att få klart för oss vad det innebär att vara medlem. Jag utesluter inte att vi kan finna att vi bäst arbetar för ekohumanismen inom EG. I så fall är jag med på att rösta ja för ett medlemskap så småningom när ett sådant är framförhandlat. Men kriteriet för mig är inte att vi skall kunna öka rikedomen i den rika delen av världen på ett kortsiktigt sätt som gör att det blir katastrof för hela jorden och genom att suga ut u-länderna. Vi skall bygga upp en hållbar framtid. Det är vidare uppenbart att EG kan utvecklas på det sätt som, enligt många i kammaren och många av de länder som redan är medlemmar, är önskvärt och möjligt till ett Västeuropas förenta stater. De lokala regeringarna kommer då förmodligen att finnas kvar, vilket inte skulle förvåna mig. Men makten att stifta lagar för invånarna kommer i stort sett att avskaffas. Sverige kommer att bli som ett län i Europa. Jag utesluter inte att det kan hända är riktigt att nationalstatens tid är förbi. För mig är det viktigaste kriteriet hur vi bygger en hållbar rättvis värld.
Herr talman! Jag konstaterar att det inte var mycket till svar som jag fick. Jag tror att man skall vara försiktig med orden, men det var i alla fall intressant att vi inte ens kunde få en kommentar till påståendet att Sveriges riksdag skulle stängas om vi går in i EG.
Herr talman! Det är oerhört väsentligt att vi talar klartext, att vi ser till den verklighet som finns och inte missleder människor. Anser Bertil Persson att Sverige får behålla sin självbestämmanderätt, att riksdagen behåller sin rätt att stifta lagar om EG blir union och Sverige blir en del av denna union? Får vi då självständighet och rätt att bestämma över vårt eget land, t.ex. över våra skatter, vår arbetsmarknadspolitik, vår ekonomi osv.?

Herr talman! Det var ett intressant replikskifte mellan centern och moderaterna, som vi fick lyssna till. Jag vill hedra Birgitta Hambraeus för hennes syn på den här frågan. Men som Bertil Persson är jag litet förvånad över att centerpartiet ställer sig bakom ansökan om medlemskap. Min syn på det förhållandet att man förbereder en medlemsansökan är att detta är ungefär detsamma som när en kommun ger ut projektpengar. När man väl har fattat beslutet, vet man i allmänhet att beslutet kommer att genomföras, oavsett vilken åsikt man har i sakfrågan. Man ger ganska tydliga signaler som ofta resulterar i ett beslut som går i samma riktning som signalerna. Jag antar att så kommer att ske också i det här fallet. Det är intressant att Bertil Persson tydligen tror att han fortfarande kommer att ha mycket att säga till om i Sveriges riksdag. I Danmark anser man att 20 % av besluten fattas i det danska parlamentet, medan 80 % av besluten fattas i EG. Ett EG medlemskap kommer helt klart att minska vår arbetsbörda här i riksdagen, den arbetsbörda som många ibland klagar över att den är för stor. Det är kanske inte oviktigt i det här sammanhanget, men däremot är det odemokratiskt. Jag vidhåller att det överstatliga organet EG är odemokratiskt. När vi har diskuterat biståndsmedel har moderaterna ofta betonat just att vi inte skall ge pengar till odemokratiska stater och att demokrati är lika med ett flerpartisystem där de folkvalda beslutar. Här är moderaterna nu villiga att ge upp en hel del av detta för att få vara med i någonting som man tror är ett guldägg. Herr talman! I helgens tidningar kunde man läsa om att EG kräver att Sverige skall ställa upp med stora summor till den regionalpolitiska fonden -- en fond som skall användas till satsningar för att utjämna de regionalpolitiska skillnaderna som finns inom EG. Detta låter ju faktiskt bra. Äntligen skall vi få vara med och bedriva en förhoppningsvis god och rättvis regionalpolitik -- något som norrlänningarna länge har efterlyst. Nästa steg blir kanske att de forna kolonialmakterna satsar på en rättvis fördelningspolitik med en fördelning av resurserna till de allra fattigaste länderna. En rättvis global fördelningspolitik där sydländerna ges utvecklingsmöjligheter kräver att vi i i-länderna avstår från att förbruka 80 % av jordens resurser och att resurserna fördelas helt annorlunda än i dag. Men är det EGs önskan att fördela resurserna mer rättvist, värna om miljö och se till att det finns utrymme kvar för våra barn och barnbarn att leva i? Nej, EG vill bli en ekonomiskt stark union som konkurrerar med USA och Japan om att få råd att utnyttja så mycket som möjligt av jordens resurser. Effektiviteten i utnyttjandet leder till en allt hårdare miljöbelastning, vilket också klart framgår i de av EG framtagna rapporterna om kommande trafikökningar när det gäller lastbilssidan. En beräknad ökning med 50 % innebär en ökning av luftutsläppen med 15 %, med alla konsekvenser detta får på luft och havsmiljö. Herr talman! Har EG en bra glesbygdspolitik? Nej, det är väl tveksamt, även om det finns regionala fonder. De satsningar som har gjorts har inte lett till ökad självtillit ute i glesbygderna. Snarare har det visat sig att man har effektiviserat, slagit ut och ökat arbetslösheten, vilket resulterat i ökad flykt till storstäderna. Självtillit och närdemokrati är två viktiga beståndsdelar som är nödvändiga för en fungerande levande landsbygd. Kommer vi att få en levande landsbygd genom att gå med i EG? Det kan man fundera över. Med nuvarande anpassade jordbrukspolitik ser vi redan hur utslagningarna kommer att bli i vårt land. I Danmark beräknar man att 15 000 lantbruk kommer att slås ut. Sedan kan man undra var pengarna till den regionalpolitiska fonden skall tas ifrån. Skatteuppgörelsen har ju gett upphov till att det nu kommer en lång rad förslag om nedskärningar i de sociala förmånerna. Resurserna minskas nu inom sjukförsäkringssystemet, tandvårdsförsäkringarna och inom skolan. Dessutom har vi fått se från vilka man skall ta dessa pengar för att klara den ökade flyktingadministrationen. Jo, det är de allra svagaste som berörs. Pengarna skall nämligen tas i anspråk från biståndsbudgeten. Herr talman! En annan viktig satsning för att stimulera den regionala företagsamheten är den kommunala upphandlingen. EG vill ändra på detta. I framtiden skall en potatisodlare i Spanien kunna överklaga om kommunen beslutar att köpa potatis från en lokal odlare. Detta kommer naturligtvis att få effekter på regionalpolitiken i Utskottet tycks tro att detta kommer att vara bra för Norrland. I praktiken kommer ett medlemskap i EG att innebära att den kommunala demokratin slås ut. De vackra orden om regionernas Europa med regionalt samarbete och möjlighet att påverka kommer att bli ett minne blott. Glöm den tid när det gick att knalla upp till kommunalrådet och diskutera kommunala satsningar. Nu skall all upphandling ske i konkurrens med Europas företag. Det regionalpolitiska stöd som kommunerna kunnat ge via kontraktsodlingar kan alltså överklagas. Detta är naturligtvis negativt för kommunerna. Danmark har fått se prov på detta bl.a. vid byggandet av Stora Bältbron. Danmark bötfälldes för att man hade valt att anlita ett danskt företag för detta uppdrag. Till att börja med kommer denna större marknad kanske att innebära ett ökat utbud av tjänster och produkter. Men efter ett tag kommer vi att få se allt fler företagssammanslagningar. Man lägger beslag på marknader och slår ut de mindre företagen. I dag talas det ofta positivt om de lägre livsmedelspriser som vi får inom EG. Europeiska livsmedelskedjor har redan börjat köpa upp varandra. Men med minskad konkurrens följer ofta lägre priser. Och vad händer med kvaliteten? Jag tänker då på detta med bestrålad mat, på att det blir mer av bekämpningsrester, på att det blir en sämre djurhållning genom användning av antibiotika osv. Är detta vad vi vill ha? Svensson skriver i en debattartikel att regionalpolitiken och den regionala rättvisan riskerar att så gott som försvinna om Sverige blir medlem i EG på EGs och storföretagens villkor. Om detta tycks debatten inte handla, trots att över hälften av landets län berörs, som i dag erhåller regionalpolitiskt stöd och som inte lär få del av de miljonbelopp som kommer att fördelas till de svaga regionerna. Eller är det i dag endast intresset för Stockholms väl och ve som gäller? Jag har varit på en konferens om EG och regionalpolitiken. Det var ganska kort tid efter det att vi hade haft den stora kampanjen Låt landsbygden leva. Jag blev mycket förvånad när man då ritade upp Sverige som en region kring Stockholm. Norrland fanns inte med på kartan. Sedan drogs snabbt en linje ned till EG-området. Och det blir kanske så, att allt fler flyttar till storstadsregionerna för att kunna överleva, för att klara sig. Herr talman! Det nya öppna Europa borde få Sveriges folkvalda att tänka efter och att fortsätta att arbeta för den linje som gäller de mänskliga rättigheterna och global solidaritet. Att riskdagsmajoriteten nu, endast ett år efter det att järnridån har fallit, hjälper delar av Europa att bygga upp nya skyddsmurar är för mig en gåta. Det här är lika gåtfullt som detta med att det skall vara så bråttom. Vi borde satsa på ett regionalt samarbete i sakfrågorna. Det gäller då de närregioner med vilka det behövs ett samarbete i just sakfrågorna. Det nordiska samarbetet har ju pågått i många år. Och det är klart att vi många gånger har tyckt att det har varit ineffektivt och att det inte har hänt särskilt mycket. Men trots allt har det hänt en hel del i fråga om det nordiska samarbetet. Vi har mycket av det som man inom EG-området strävar efter att uppnå: passfrihet, en rörlig arbetsmarknad, gemensamma sociala system osv. Detta arbete har kanske i viss mån tagit tid. Men det har dock resulterat i ett fungerande system med ett bra samarbete. Vi har inte sålt ut vår demokrati.

Herr talman! Jag vill bara upprepa vad jag sade i mitt anförande: Sverige inlämnade faktiskt en ansökan till EG också på 60-talet som innefattade en ansökan om medlemskap. Men vi är ändå inte medlemmar nu. Det ökade integrationsarbete som har pågått i ett antal år här med hundratals människor sysselsatta inom byråkratin har inte väckt något intresse, utan det har snarare framkallat förvirring. Människor har inte varit intresserade av att studera EG-frågan. Vi i centern hoppas emellertid, i och med att en ansökan lämnas in, att det intresse skall uppstå som en sådan här oerhört väsentlig förändring i vårt land förtjänar -- om Sverige blir medlem i EG, är ju det en mycket stor förändring i vårt land. Vi kommer att tydligt förstå att det är allvar. Vi kommer att få ett helt annat intresse för diskussioner om dessa saker. När en ansökan har inlämnats och ett avtal skrivits av regeringen och detta kommer upp till behandling i riksdagen, vet vi exakt vad som gäller. Då är det dags för en upplyst, informerad, allmänhet att ta ställning. Det är så det skall gå till i en demokrati, tycker jag. Det kan hända att vi då har kommit fram till att vi bäst kan uppnå de mål som vi anser vara de viktigaste genom att bli medlem. Men det kan också vara så, att en majoritet av svenska folket tycker att det finns andra vägar som är bättre, att det finns alternativ. Men då har vi alla möjligheter att säga nej. Jag tror att inlämnandet av en ansökan på de villkor som utskottet här har föreslagit kan vara bästa sättet för oss att ta ställning till en fråga där vi måste inta en ståndpunkt. Det gäller ju vårt samarbete med Europa.
Herr talman! Marianne Samuelssons anförande här var mycket intressant -- i synnerhet som det gäller en företrädare för ett parti som envist har kämpat för nolltillväxt. Nu har vi i det här landet faktiskt genom kraftfulla insatser från regeringens sida uppnått nolltillväxt. Men då klagar Marianne Samuelsson över att vi inte klarar skolan och miljön. Jag kan i det sammanhanget lägga till pensionerna, sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och u-landsbiståndet. Inser inte Marianne Samuelsson att det faktiskt behövs resurser för att det skall vara möjligt att klara just de här uppgifterna och att tillväxten faktiskt är väsentlig när det gäller att klara allt detta? Just därför finns det anledning att gå med i EG -- jämför EG med öststaternas planekonomi!
Herr talman! Jag tror, Birgitta Hambraeus, att det är en viss skillnad mellan det EG som nu har skisserats och det EG som skisserades på 60-talet. Om det är så, att vi får exakt information om vad som gäller först efter det att Sverige har ansökt om medlemskap, tycker jag att det är dåligt ställt med demokratin. Det har vi kanske också fått bevis för. Inte har ju vi riksdagsledamöter, trots att vi har försökt, lyckats få fram den information som trots allt har funnits. Jag har, tyvärr, en känsla av att en medlemsansökan inte är någon garanti för att vi skall få fram information på detta område. Till Bertil Persson vill jag säga följande: Ja, visst behövs det pengar för att vi skall kunna behålla den sociala välfärden i Sverige. Men för den skull är en ohämmad tillväxt inte försvarbar. Det finns ju andra sätt att utöka den sociala omsorgen. Jag är fullt medveten om att en omställning till ett annorlunda och grönt samhälle kostar pengar. Dessutom är jag medveten om att det definitivt inte kan bli bättre i det avseendet inom EG. Vad jag tidigare angrep var delvis den skatteanpassning som man nu är ute efter och som EG vill ha. I stället måste vi ju debattera vad som skall skäras bort i det sociala välfärdssystemet. För att vi skall kunna anpassa oss behövs den debatten också. Det är alltså viktigt att vi kommer i gång med den.

Fru talman! Den bild som har målats upp för oss visar ett dignande läckert smörgåsbord som vi bara kan ta för oss av när vi blir medlemmar i EG. Vi skall få ökat välstånd, och vi skall kunna resa till EG-länderna och ta för oss av alla välbetalda jobb. Här hemma skall vi få billigare mat, vin och sprit. Om vi däremot inte går med i EG blir vi isolerade, utestängda från all handel. Sverige blir en obetydlig randstat med sjunkande standard. Men så enkel är givetvis inte sanningen. Det finns för och nackdelar, allting har ett pris, och det finns olika alternativ. Ett eventuellt svenskt medlemskap i EG är en av de viktigaste frågorna under detta århundrade. Vårt samhälle och människornas levnadsförhållanden kommer att i grunden förändras. I dagsläget råder stor oklarhet om hur EG kommer att utvecklas. Innan vi vet vad vi skall ta ställning till är det svårt att ta ställning för eller emot ett medlemskap. Vi behöver skaffa oss mer kunskap, tid till debatt och möjlighet att noggrant analysera alternativen. Det är en god svensk tradition i allt annat beslutsfattande. En kritisk granskning är i det här fallet nödvändig. Centerkvinnorna har sedan flera år tillbaka drivit kravet att en av alla arbetsgrupper som regeringen tillsatt i EG-frågan skulle analysera vad EG skulle komma att innebära för kvinnorna i Sverige. Vi tror nämligen att kvinnorna kommer att tillhöra förlorarna. Jag beklagar att vi inte fått gehör för vårt krav och konstaterar att kvinnornas villkor inte är något prioriterat område. Centerledamöterna i utrikesutskottet har däremot reserverat sig till förmån för våra krav. Jag vill här, fru talman, yrka bifall till centerreservationen nr 25. Regeringens handlingssätt att på några futtiga rader i en skrivelse om den ekonomiska politiken, benämd krispaket, ta ställning till en medlemsansökan måste starkt kritiseras. Har vi på grund av regeringens vanskötsel av svensk ekonomi hamnat i ett tvångsläge? Vilka krafter är det som dikterar villkoren? Är det regeringsmaktens totala sönderfall som vi bevittnar? Jag tillhör dem som arbetat för att vi inte nu skulle ta ställning till en medlemsansökan. En lämpligare tidpunkt hade varit efter valet nästa höst. Jag håller helt med den kvinna som på Expressens insändarsida i lördags framhöll att EG-frågan inte var uppe till debatt i senaste valet. Ingen frågade mig om EG, konstaterar hon. Jag och centerkvinnornas förbundsstyrelse tolkar utrikesutskottets skrivning så, att den medlemsansökan det här är fråga om inte innebär något ställningstagande för ett medlemskap i EG. Regeringen bör, som det heter i utskottsbetänkandet, återkomma till riksdagen i fråga om förhandlingarnas uppläggning och konstitutionella aspekter på medlemskapet. Jag vill här nämna några frågor som vi centerkvinnor nu vill ha särskilt belysta.

Det är nödvändigt att svenska folket i sin helhet får möjlighet att bilda sig en uppfattning om och ta ställning till Sveriges roll i det europeiska samarbetet. Särskilda pengar måste därför, som har sagts här tidigare, ställas till förfogande för studieförbund, politiska partier och andra folkrörelser för en omfattande studie och rådslagskampanj. Något beslut om medlemskap i EG får inte fattas ovanför människornas huvuden. Därför kräver vi centerkvinnor en beslutande folkomröstning när det finns klara alternativ. Vi kan inte godta att det demokratiunderskott -- för att använda EGs eget språkbruk -- som finns inom EG skall överföras till vårt land. När alla öststater nu kämpar för att införa demokrati skall inte vi överge vår.

Fru talman! EG och socialpolitiken är en fråga som inte har debatterats särskilt mycket i massmedia; den har kommit upp de senaste dagarna. Politik och näringsliv, som skulle informera riksdagsledamöterna om fördelen med att gå med i EG, frågade jag efter information om just EG och socialpolitiken. Närvarande departementsfolk sade sig inte kunna informera om de frågorna då -- det var knappt ett år sedan -- men man skulle ta reda på mer så att jag skulle kunna få svar under resans gång. Det blev dåligt med de svaren, och det är det fortfarande. Jag tycker att vi kastar oss in i ett EG-äventyr utan att veta resans mål. Vi vet inte i dag hur EG kommer att påverka den svenska välfärden. Sveriges arbetsmarknad, med 1--2 % arbetslösa, kommer att harmoniseras med EG-marknadens 8-- 10 % arbetslösa. Visserligen har arbetslösheten i 1990, men de flesta arbetslösa är kvinnor och ungdomar, och det är förödande siffror jämfört med de svenska. I Spanien är ungdomsarbetslösheten uppemot 40 %, och av de unga kvinnorna är 70 % arbetslösa. Naturligtvis är det demoraliserande för de unga att inte behövas på arbetsmarknaden. Vad jag inte förstår är varför vissa människor skall arbeta sig till magsår och hjärtinfarkt medan andra går arbetslösa. Kan vi inte göra någonting åt det? Kan inte minskade arbetstider lösa det problemet? Kan vi inte vara fler om att dela på jobben? I Sverige förvärvsarbetar 85 % av kvinnorna, två tredjedelar av dem inom den offentliga sektorn. I går talade man i nyheterna om att landsting och kommuner kommer att gå 22 miljarder back i år. Det är verkligen inga lysande utsikter för kvinnornas huvudarbetsgivare. Självfallet måste barnen ha rätt till barnomsorg när varken mormor, farmor eller någon av föräldrarna kan ställa upp, eftersom de alla lönearbetar; farfar och morfar är väl inte till att räkna med! Därför har vi högre skatter för att klara av att betala den som utför det arbete som i dag EG-kvinnorna utför oavlönat i sina hem. Det finns följaktligen mycket litet av barnomsorg i EG-länderna. På samma sätt tar kvinnorna hand om sina och sin mans gamla släktingar, när barnen börjar flyga ur boet. Med andra ord: Det är inte under så många av sina yrkesverksamma år som EG-kvinnorna har möjlighet att arbeta utanför hemmet. Samhället är inte konstruerat för att ta emot kvinnorna på en öppen arbetsmarknad. Vad gör facket åt detta? I Sverige vänder man sig till facket i sådana här frågor, men i EG-länderna har facket en mycket svagare ställning. I Sverige är nästan 90 % av de anställda organiserade i facket; därför utgör det svenska facket en obestridlig maktfaktor på arbetsmarknaden. I Frankrike är bara ca 10 % fackanslutna. Naturligtvis har de anställda därför en svagare ställning gentemot arbetsgivaren. Det talas i dag om social dumpning. Kan vi undvika det här i Sverige? Nej, vi har redan blivit utkonkurrerade av människor som är hungrigare än vi och som för en lägre lön är villiga att arbeta inom t.ex. teko-industrin. Det gäller t.ex. kvinnor från Det börjar bli allt fler fattiga ute i Europa. I Frankrike finns över 2 miljoner fattiga, som inte ens har en fast bostad och därför hamnar utanför samhället. Deras barn får inte gå i skola, och familjen kan inte utnyttja läkarvård, inte ens vid barnafödande. Det beror på att de inte har någon fast bostad. Många av dessa bor i husvagn. Har inte barnet någon fast bostad får det inte gå i skolan. Man får inte heller något identitetskort. Har man inget identitetskort får man inget jobb. Många av de människor som befinner sig i denna situation har jobbat i många år men varit arbetslösa de senaste åren. De får inga nya jobb. Är det detta EG som vi vill harmonisera oss med? Soppköken för de fattiga har kommit tillbaka i Paris. Uteliggarna har ökat i antal. Man ser allt fler tiggare, framför allt vid kyrkorna. Bonde säger att två tredjedelar av befolkningen varken tjänar eller förlorar på att deras land har gått med i EG, men en tredjedel får det mycket sämre. Det är just den tredjedel som redan har det dåligt ställt. Med andra ord ökar klyftorna mellan rika och fattiga inom EG. Berör detta Sverige om vi går med i EG? ''En anslutning till EG:s system kommer att nödvändiggöra förändringar i kvalifikationsvillkoren för svensk folkpension.'' Detta står i ett PM från pensionsberedningen, ett offentligt regeringsmaterial. På ett halvt till ett år skall 30 år välfärdsarbete i Sverige förändras enligt Det oroar bl.a. handikapporganisationerna. Norden har en samarbetsgrupp inom handikapprörelsen som har varit i Bryssel för att diskutera handikappfrågor. Då kommenterade EG-kommittén att Norden måste samarbeta med handikapprörelsen inom EG för att få något gehör i dessa frågor. Flera länder ute i Europa har dock bättre sjukförsäkringar och pensioner än Sverige. Det är sett ur individens synvinkel. Allt är dock kopplat till anställningen -- utan anställning inget skyddsnät. En hemmavarande kvinna får pension genom att hennes man har ett arbete. En ensam kvinna med barn utan arbete ligger riktigt risigt till. Handikapporganisationernas starka beroende av välgörenhet ute i Europa medför att man gynnar en handikappelit, dvs. de ''duktiga'' handikappade, som kan visas upp och ge ett gott resultat av rehabiliteringssträvandena vid kommande insamling av välgörenhetspengar. Är det så vi skall ha det? Så fungerar det i f.d. Västtyskland, USA och Japan. Det är svårt att hitta ''den sociala dimensionen'' i EG-politiken, även om det talas mycket om den i den svenska EG-debatten. Det är en missuppfattning från svenskt håll. Det handlar inte alls om socialpolitik och välfärd av svensk modell. Det handlar om de anställdas rättigheter, men bara om de anställdas rättigheter. De handikappade med de lättare handikappen får de skyddade jobben. Ibland består handikappet bara i att de inte förstår språket. Det är ganska lätt att rehabilitera. Är det så vi skall ha det? ''marknadsvärde'' och en offentlig förmedling för handikappade och andra. Det kommer att bli svårt med rehabilitering i fortsättningen. Europa har ingen arbetsmarknadspolitik för handikappade, har en arbetsmarknadsexpert sagt. EG strävar efter en europeisk handikapporganiation för varje sorts handikapp. Det skulle innebära en splittring av den svenska väl fungerande och starka handikapprörelsen. Det skulle innebära att man kunde spela ut en handikappgrupp mot en annan. Det skulle också innebära en försvagning av de handikappades ställning i samhället. Det är väl inte så vi vill ha det? Visserligen finns det uttalanden från EG om att inget medlemsland skall behöva försämra sin politik eller lämna något uppnått mål, men ekonomin pekar åt andra hållet, åt ett nedrustat samhälle socialt sett. I Storbritannien motsätter man sig t.ex. de, som man anser, alltför radikala förslag som har kommit fram. Man tycker att det skulle bli för dyrt. Det finns med andra ord risk för att en minsta gemensam nämnare blir den gemensamma handikappolitiken i EG. Vid ett seminarium kom handikapporganisationerna fram till att de ser fler nackdelar än fördelar med Sveriges harmonisering med EG. Det kan jag gott förstå. När jag tillsammans med andra ledamöter från socialutskottet för någon vecka sedan besökte EG kommissionens kontor här i Stockholm, eftersom socialutskottet hade fått en inbjudan, ställde jag frågan: ''Ingår det i EGs långsiktiga planer att alla Europas stater skall ingå i EG?'' Först blev det alldeles tyst runt bordet, och sedan utbröt ett gapskratt. Jag tycker att ni kan fundera över varför det gapskrattet utbröt. Så småningom fick jag ett tveksamt svar, som innebar att om de ansökande länderna hade samma sätt att se på ekonomin som EG och om de hade samma syn på demokratin så var de välkomna med sin ansökan. Är alltså EGs långsiktiga mål att ta med alla europeiska länder i sin gemenskap? Så vill i alla fall miljöpartiet de gröna att EG skall utveckla sig. Annars är vi inte intresserade av EG. Dessutom skall det finnas en väl utvecklad solidaritet med u-länderna. Vi måste få en mycket bättre belysning av hur EG ämnar utveckla sig och en mycket bättre beskrivning av den sociala dimensionen. Vi kräver en folkomröstning om huruvida Sverige skall gå med i EG. Den skall föregås av klargörande information om för och nackdelarna med att gå med i EG. Miljöpartiet de gröna säger ja till hela Europa och till ett samarbete med tredje världen.

Fru talman! Svenska kvinnor skulle enligt en del debattörer -- nu senast har vi här i kväll hört Gunilla André och Anita Stenberg -- bli de stora förlorarna om Sverige blir medlem i EG. Vi skulle bli tvungna att vända tillbaka till spisen. I framtiden skulle vi få acceptera att bli försörjda av våra män, i den mån vi har någon man. I annat fall blir det fråga om socialvård eller ett eventuellt boende i en husvagn, så som man gör i några av Paris förorter. En enorm ''hemmafruisering'' står för dörren. Det är mycket naturligt att den här debatten har skapat stor oro, särskilt hos kvinnor. Det är viktigt att ta oron på allvar. Den kan inte stillas utan seriös och underbyggd diskussion. Frågan om EG är komplicerad. Det räcker med att titta på språket: EES, EMS, ESK, EFS, ECU, ECE för att inte tala om acquis communautaire. Det verkar vara mera menat för ett samtal inom ett hemligt brödraskap än för en diskussion mellan vanligt folk med sunt bondförstånd. Det här leder lätt till att det kommer att florera en massa myter om vad som händer om Sverige närmar sig Europa. I Sverige kan både mödrar och döttrar förvärvsarbeta, eftersom vi har en offentligt finansierad barnomsorg och äldreomsorg. Dessutom har vi en enastående föräldraförsäkring som gör att vi kan vara hemma med våra små barn med ersättning och därefter komma tillbaka till jobbet, som vi hade innan vi fick barn. Detta gör att vi har relativt höga skatter i vårt land. Ibland kallas detta den svenska eller nordiska välfärdsmodellen, men egentligen är det inte en svensk eller nordisk modell utan en socialdemokratisk modell, framdriven -- vill jag påstå -- av de socialdemokratiska kvinnorna, inte minst det socialdemokratiska kvinnoförbundet. De borgerliga partierna, och jag undrar ibland hur det är med miljöpartiet, har velat och vill fortfarande ha en helt annan familje och arbetsmarknadspolitik med vårdnadsbidrag och privat äldreomsorg. Kommer det då att bli omöjligt att ha kvar vår välfärdspolitik om Sverige blir medlem i EG, eller kommer vi att vara tvungna att sänka våra skatter och försämra barnomsorgen och äldreomsorgen? Det är omöjligt att veta var EG befinner sig om 10-- 15 år, vilket utrymme det då finns för rättvisa, solidaritet och sociala och kvinnliga dimensioner. Allt beror på vilka värderingar som kommer att forma EG-samhället. Vad man däremot säkert vet är att ingen utveckling sker av sig själv. Det finns alltid starka krafter som verkar för att driva utvecklingen i en speciell riktning. Om vi avstår från vår möjlighet att påverka lämnar vi alltså utrymme för andra, kanske högerkrafter. Det vill åtminstone inte jag medverka till. Därför är det viktigt att Sverige, med lång och lyckosam erfarenhet av välfärdspolitik av socialdemokratiskt märke, är med och aktivt arbetar för att påverka EG-länderna i en särskilt för kvinnorna positiv utveckling. Av tradition är det män som format närings och finanspolitik, medan kvinnor fått nöja sig med att ta hand om de sociala frågorna. Så har det varit också i Europapolitiken. Men kvinnor kan inte förlita sig på männen när de skall förbättra sina villkor. Det gäller i både arbetslivet och samhällslivet lika väl i Sverige som i Europa. Alltså måste kvinnor mobilisera själva. Vi har internationellt sett varit framgångsrika i vår kamp för kvinnors rätt till egen försörjning, och det är ganska anständigt för kvinnor i Sverige som vi. Vi är inte beredda att sälja ut det har uppnått, men den kampen måste vi kvinnor föra oavsett om vi är med i eller står utanför EG. Men kommer vi på lång sikt att ha mera råd med en utvecklad offentlig sektor om vi står utanför EG? Jag tror inte det. En generell välfärdspolitik och en offensiv arbetsmarknadspolitik, som är så viktiga för kvinnor, är beroende av en stark samhällsekonomi med hyfsad tillväxt. Hittills har man i EG inte gjort några försök att likforma socialpolitiken eller arbetsmarknadspolitiken mellan medlemsländerna. Vad man i stället försöker komma fram till är minimiregler. Det senaste exemplet gäller föräldraledigheten. När det gäller skatterna har det visat sig ännu svårare att komma fram till en gemensam syn mellan medlemsländerna. Det har diskuterats tidigare här i dag. Att förbättra de sociala villkoren, att förbättra arbetssituationen t.ex. för kvinnorna i Portugals textilindustri, är inte viktigt bara för kvinnorna i Portugal, det är på sikt lika viktigt för industrins kvinnor i Sverige. Att få företagen att låta bli social dumpning är nödvändigt, men inget som kommer att inträffa utan både facklig och politisk kamp. Många av de vanliga kvinnojobben i Europa kallas på EG-språk atypiska jobb. Det är jobb med sämre löner och anställningsvillkor än traditionellt manliga jobb, t.ex. jobb i servicesektorn, där kvinnor används för att jämna ut toppar eller hjälpa till vid stor belastning. Men det var inte så länge sedan som det här var mycket vanligt förekommande också i Sverige, inte minst inom mitt eget yrkesområde, där reservpostexpeditörerna fick sitta stand by på morgonen vid telefonen om postmästaren skulle ringa och beordra till tjänstgöring. Genom idogt fackligt arbete har vi kommit ifrån den personalpolitiken, och så måste vi arbeta också på det europeiska planet. Vi måste utvidga och intensifiera vårt samarbete med dem som står för jämställdhet, kvinnokamp och solidaritet. Det finns starka progressiva kvinnogrupper i många länder i Europa. Dem skall vi arbeta tillsammans med och förbättra kvinnors villkor både inom och utanför EG. Gör vi detta är jag övertygad om att kvinnorna inte behöver bli förlorare i det nya Europa. Men gör vi inte det kommer Europas dagordning att skrivas av helt andra krafter, av högerkrafter, både ekonomiska och politiska. Och det är inte min vision av framtidens Europa. Min vision är ett Europa där jämlikhet och rättvisa, jämställdet mellan kvinnor och män, och inte minst fred och frihet råder. Att detta skall bli verklighet beror inte minst på oss som tror på att det går att påverka världen med politik.

Fru talman! Det talas så mycket här om att vi inte behöver vara oroliga för den svenska kvinnan. Jo, det behöver vi vara. Även vi här i Sverige har börjat bli oroliga. Anledningen är den harmonisering som man nu gör genom en försämring av förmånerna inom den sociala välfärden för att så småningom kunna sänka skatterna, och så att Sverige så småningom skall kunna bli som andra länder i Europa. Det har ju redan börjat.

Fru talman! Ines Uusmann och jag har inte haft tillfälle att debattera tidigare. Jag måste säga att när Ines Uusmann började sitt anförande fick jag titta efter vilken partibeteckning hon har, eftersom jag inte riktigt kunde känna igen hennes argument. Jag förstod sedan att Ines Uusmann representerar det socialdemokratiska kvinnoförbundet, vilket gör mig ännu mer betänksam. Ines Uusmann tyckte att vi som försöker föra en mer balanserad debatt skulle försöka sträva efter att få den mer seriös och underbyggd. Och det är precis vad jag har försökt göra under två år, nämligen att försöka få regeringen att låta en av sina arbetsgrupper studera vilka effekter det får för kvinnorna i Sverige om Sverige blir medlem i EG. Men hitintills har jag misslyckats härvidlag, och det beklagar jag mycket. Det är klart att vi blir oroade när vi ser utvecklingen och hur det ser ut inom EG. Vi kan befara, som jag har sagt, högre arbetslöshet för kvinnorna. Det kan väl inte vara obekant för Ines Uusmann vilka arbetslöshetssiffror man har inom EG. Vi kan befara att det blir lägre löner, något som kvinnorna i Danmark redan har drabbats av. Vi kan befara att det också blir en sämre social trygghet för kvinnorna. Som vi har hört flera gånger i dag är det mestadels männen och de heltidsarbetande som har social trygghet, men inte kvinnorna. Om vi ser på kvinnorepresentationen, eftersom det trots allt måste finnas kvinnor som skall vara med i de beslutande församlingarna om kvinnoperspektivet skall finnas med, kan vi konstatera att kvinnorna i Frankrike och England utgör 6 %, medan vi i Sverige närmar oss 40 %. Kvinnorna skall mobilisera själva, säger Ines Uusmann. Jag tycker att det låter jättefint. Men då ställer jag frågan: Varför i all världen var ni så tysta på den socialdemokratiska partikongressen? Jag såg i alla fall ingenting om att kvinnorna hade agerat i EG-frågan där. Jag har försökt att utmana Margareta Winberg. Men det är samma sak där. Jag får inget svar. Var står ni socialdemokratiska kvinnor egentligen? Jag kan inte tänka mig, Ines Uusmann, att kvinnorna i Europa skall få det så mycket bättre om vi kvinnor här i Sverige får det mycket sämre.
Fru talman! Mycket kort till Gunilla André. Anita Gradin har faktiskt berättat att hon och Margot Wallström har begärt en genomlysning av kvinnofrågorna i de 25 arbetsgrupperna. Därför tycker jag att Gunilla André har fått gehör för sitt krav. Sedan sades det att det blir bekymmer. Vi är alla medvetna om att det här kan påverka både positivt och negativt. Men den ekonomiska integrationen är i gång, och då måste vi påverka politiskt också. Det har vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet lyckats med i Sverige. Vi är övertygade om att vi skall kunna påverka också, tillsammans med andra progressiva kvinnor, i
Fru talman! Ines Uusmann talade om att de kvinnliga statsråden har ordnat med en genomlysning. Det är faktiskt på grundval av att vi centerkvinnor har drivit det kravet så hårt att vi skulle få möjlighet att få information i denna fråga som man äntligen -- jag säger äntligen -- har kommit på att tillskriva de 25 olika arbetsgrupperna. Ännu har vi inte sett något resultat. Jag förväntar mig verkligen att det skall bli en ordentlig genomlysning, så att vi får det klart vad det kommer att innebära för Sveriges kvinnor.